Herr talman! Får jag först konstatera att Olle Svensson och jag uppenbarligen är överens om att det är viktigt att konstitutionsutskottet i framtiden, hur nu än personsammansättningen där kan vara efter valet, uppmärksammar frågan om relationerna inte bara mellan regering och förvaltning — nog så intressant i och för sig — utan också mellan riksdag och förvaltning. Det är ett problem som enligt min bestämda uppfattning har blivit mer och mer akut. Vi har, herr talman, ett ansvar för att intentionerna bakom riksdagens lagstiftning också slår igenom i förvaltningen och att förvaltningen icke, som Olle Svensson citerade och då förhoppningsvis med ogillande, blir en självstyrande del av det svenska samhället. Jag hoppas att utskottet verkligen tar denna granskningsuppgift på allvar i framtiden. Sedan tycks Olle Svensson tro att jag skulle vara särskilt personfixerad vid Olof Palme. Så är dess bättre inte fallet. Någon större roll upptar han inte i min tankevärld, det kan jag försäkra Olle Svensson. Det intressanta är emellertid att Olof Palme faktiskt är landets statsminister. I vilket annat land som helst som gör anspråk på att vara demokratiskt är det självklart och naturligt att statsministerns roll när det gäller den konstitutionella granskningen uppmärksammas, tas på allvar och diskuteras. Några av oss var för ett tag sedan i England tillsammans med folkstyrelsekommittén — utskottets ordförande hör till dem — och kunde då konstatera, i den mån vi inte visste det redan tidigare, vilken parlamentarisk kontroll som underhuset utövar mot premiärministern. Vederbörande får vara beredd på en granskning av ett helt annat slag än vad vi är vana vid här i Sverige. Statsminister Olof Palme är inte utsatt för någon personförföljelse, om det nu tycks vara det Olle Svensson menade, från ledamöterna i denna kammare. Tvärtom, han lever i det avseendet jämfört med sina kolleger i Västeuropa i en mycket behaglig tillvaro. Det är inte så att det är jag som har infört begreppet pajaseri i detta sammanhang. Begreppet pajaseri är i den politiska verksamheten ett direkt citat från Olof Palme när han karakteriserade den moderate partiledarens aktiviteter för något år sedan. Det är den typen av omdömen som Olof Palme ursprungligen står för, inte någon representant för moderata samlingspartiet. Det är ändå så att statsministern företräder regeringen. När han uppträder inför konstitutionsutskottet är det självklart att bedömningen av regeringen har ett samband med statsministerns uppträdande. Då är det viktigt att han uppträder på ett sådant sätt — det gäller naturligtvis alla som kommer till konstitutionsutskottet oavsett partifärg — att utskottets granskningsuppgift underlättas. Då har inte minst Olle Svensson som konstitutionsutskottets ordförande en viktig uppgift att se till att de som inbjuds till konstitutionsutskottet uppträder på ett sådant sätt att vår uppgift kan fullgörs. Men vad gjorde Olof Palme — landets statsminister, om vi nu skall använda den termen för att talet om personfixering skall tonas ned — när han var inför konstitutionsutskottet? Ja, herr talman, var och en har ju tillgång till protokollet. Vi kan konstatera att han inte svarade på direkta frågor. Vid ett par tillfällen ljög han inför konstitutionsutskottet. Han ifrågasatte utskottsledamöters intellektuella kapacitet. Han beskyllde efter utskottsutfrågningen inför massmedia ledamöter av utskottet för att använda utskottet för att skapa affärer och missbruka utskottets kontrollmakt. Och detta försvarar konstitutionsutskottets ordförande! Jag tror han gör det mot bättre vetande. Jag har träffat många ledamöter, från olika partier, som var med vid utskottsutfrågningen. De har haft en ganska gemensam uppfattning om att statsministern uppträdde ovärdigt. Om han nu gör det, då tycker jag att det är han som skall tilldelas en reprimand — inte någon ledamot i utskottet. Och det ankommer på konstitutionsutskottets ordförande att göra detta, oavsett om det gäller Olof Palme eller någon annan. Får jag sluta med ett citat, herr talman. Det gäller förra årets granskning. I massmedia framkom att statsministern kanske skulle riskera att bli prickad av konstitutionsutskottet. Då meddelade samme statsminister: Jag tänker inte låta mig prickas av konstitutionsutskottet! När han hade sagt detta blev det heller inte någon prickning från utskottets sida. I vilket annat land, herr talman, skulle någonting sådant kunna inträffa utan parlamentariska efterräkningar?

Herr talman! Utskottets ordförande Olle Svensson talar om vildsinta angrepp mot regeringen och Olof Palme, men detta tal riskerar väl ändå att bli en besvärande bumerang. Alla vi som följer den offentliga debatten och = Nr 148 tar del av vad som sägs vet ju att den som i första hand står för vildsinta angrepp är ju statsminister Palme. Vilken annan partiledare skulle t.ex. i den Sores här talarstolen vilja säga att freden skulle vara hotad om vi fick ett regeringsskifte? Det är ett så häpnadsväckande uttalande att man nästan inte Granskning av tror att det har förekommit, men så är det. gå statsrådens tjänste Upprepade gånger när utskottet tagit upp frågor till granskning har det blivit mycket skarpa utfall ifrån just Olof Palmes sida. Vid ett tillfälle kallade han dem som aktualiserade en fråga för i biblisk mening onda människor — vad nu det kan innebära. TE C Jag tycker för min del att man bör vinnlägga sig om ett anständigt språk och REAGAN RS: m.m. ett uttryckssätt som ger riktiga proportioner i den politiska debatten. Det är litet svårt att försöka se Olof Palme som det oskuldsfulla och oberättigat kritiserade lammet i sådana här sammanhang; den saken torde stå klar för alla. Jag begärde inte ordet för att ta upp denna fråga även om den kan ha sitt psykologiska liksom också massmediala intresse. Jag vill återkomma till frågan om beredningen av regeringsärenden. Det är uppenbarligen så att frågor som kommit hit till riksdagen har i många fall varit dåligt beredda. Lagrådet har anmärkt på det. Här i riksdagen har vi fått formdebatter just omkring frågornas beredning. Vi kommer alla ihåg den senaste stora debatten på det området. Det gällde fastighetsskatten, där regeringen t.o.m. fick be bostadsutskottet ändra ett redan justerat betänkande. Jag menar alltså att det finns grundad anledning för lagrådets kritik och för den kritik som framförts i riksdagen av sättet att bereda ärenden. Man säger att detta är uttryck för något slags handlingskraft. Trycket från väljarna gör att man måste visa handlingskraft — ja, det är klart att man skall göra det. Men det hindrar inte att man noggrant skall förbereda de förslag som läggs fram i riksdagen. Det måste ingå i handlingskraften att de beslut som vi fattar är väl beredda, att de kan tillämpas på ett anständigt sätt och att folk begriper vad de innehåller. Ur tillämpningssynpunkt och rättssäkerhetssynpunkt är detta mycket viktiga frågor. Jag tror att den regering som sitter vid makten, oavsett vilken regering det är, har anledning att ta med stort allvar på den kritik som har framförts just vad gäller beredningen av regeringsärenden.

Herr talman! Låt mig först avsluta mitt förra anförande genom att yrka bifall till reservation 2, vilket jag glömde vid det tillfället. Olle Svensson drog själv upp de fall där vi har framfört särskild kritik i fråga om lagrådsgranskningen. Han tyckte att det fanns nöjaktiga förklaringar till att man hade underlåtit att följa regeringsformen. Det gällde bl.a. vinstskatten och fastighetsskatten. Olle Svensson sade att trycket från väljarna ibland är så starkt att det är väl så viktigt med ett snabbt beslut som med en ordentlig granskning av lagförslagen. Herr talman! Jag måste fråga Olle Svensson: Tror Olle Svensson att 21 svenska folket gick omkring och längtade efter fastighetsskatten? I så fall har inte Olle Svensson riktigt uppfattat stämningen i landet. Tror Olle Svensson vidare att trycket från väljarna var så oerhört stort att regeringen måste visa handlingskraft och forcera beslutet om den nya vinstskatten? Det tror inte jag att Olle Svensson egentligen anser. Däremot är han satt att försvara regeringens iver när det gäller nya skatter och att försvara bortseendet från en riktig beredning. Jag kan hålla med Olle Svensson om att det finns ett värde i att regeringen kan styra också myndigheter och att det finns ett värde i att myndigheterna är självständiga. Men jag vill redan nu säga, med tanke på de senaste dagarnas händelser, att när regeringen har gett någon ett uppdrag anser jag att regeringen måste lita på den som har fått uppdraget och inte i hemlighet blanda sig i handläggningen. Olof Palme har ju uppenbarligen gjort det i samband med strejken. Riksdagens beslut måste genomföras, sade Olle Svensson. Ja, det råder det väl ändå ingen oenighet om. Ingen har sagt något annat. Vi har tvärtom klagat på att regeringen är senfärdig, t.ex. vid utgivningen av författningssamlingen, och i det fallet är vi eniga. I någon mån kan jag hålla med Olle Svensson om att det är beklagligt att så mycket i dagens politiska debatt är väldigt personfixerat. Det är bättre med en saklig debatt — det skulle vara trevligare om vi kunde ha det på det sättet. Men när landets statsminister är den som börjar och den som alltid går till personangrepp, så kan knappast oppositionen stå där stillatigande. Regeringspartiet tycker inte om att vi kritiserar Olof Palmes person, hans uppträdande inför utskottet eller hans sätt att välja uttryck. Jag kan försäkra Olle Svensson att vi skulle vara mycket gladare om vi inte behövde kritisera statsministern eller något annat statsråd. Däremot kan vi inte hålla med om att Olof Palme har en blygsam roll i Sverige. Vi har en annan uppfattning. Statsministern bör inte heller ha en blygsam roll. Så några ord om Kjell-Olof Feldts brev. Olle Svensson sade att vi i konstitutionsutskottet inte granskade de politiska partierna. Nej, verkligen inte! Det har jag aldrig påstått att vi skulle göra. Men om en partipolitiskt aktiv person också är en myndighetsperson och som sådan faktiskt är landets finansminister, ägnar han sig åt skattefrågor i denna tjänst. Om han till ett annat parti skriver brev om en kommande skatt är det någonting som han har gjort i sin egenskap av landets finansminister. Då skall han diarieföra brevet och behålla en kopia av det. Det är på denna punkt som vi tycker att finansministern har varit slarvig, och det är därför som Kjell-Olof Feldt behöver läsa på tryckfrihetsförordningens regler. Min kollega i vänsterpartiet kommunisterna var bekymrad och påstod att ett liberalt hjärta inte skulle klappa för de utsatta. Jag kan försäkra herr Berndtson att mitt socialliberala hjärta klappar för utsatta människor, antingen de hör till vänstereller högersidan. Men jag finner för den skull inte anledning att skriva under en anmärkning mot regeringen för att den inte motiverar sitt beslut i ett utnämningsärende. Det tillhör nämligen inte traditionen att vi gör det i Sverige. Sedan kan man naturligtvis diskutera om det är bra eller inte.
Herr talman! Jag skall gärna hålla Olle Svensson räkning för att han hade många problem att ta upp i sitt anförande, men jag är samtidigt oroad över den tystnad som råder om de rättsproblem som jag berörde. Utskottet säger nämligen inte heller någonting om den här aktuella personkontrollsfrågan. Det är något av ”locket på” — här skall inget synas. Utskottet redovisar vissa kända data, men förhåller sig inte på något sätt till den tillämpning av personalkontrollkungörelsen som har skett. Jag menar att det är en viktig fråga i granskningssammanhang. Det finns ändå ett mönster i dessa ärenden, nämligen någon form av aktivitet som tyder på vänsteråsikter. I ett fall var det ett framträdande på värnpliktsriksdagen, i ett annat deltagande i ledningen för skogsarbetarstrejken. Det är det faktum att det handlar om vanliga jobbare som jag tycker borde stämma socialdemokraterna till eftertanke. Arbetarrörelsens historia är fylld av trakasserier och svartlistning. Därför borde man på den kanten vara mer vaksam mot vad som pågår. Karin Ahrland säger att hennes socialliberala hjärta klappar likadant för höger och vänster. Jag är inte alldeles övertygad på den punkten. I varje fall har det aldrig gällt när det har handlat om åsiktsregistrering, som är den andra fråga där vi har pekat på brister i rättsförhållandena. Har möjligen de liberala genomgått ett hjärtbyte och fått en högerpump i stället?

Herr talman! Jag är något förvånad över att Anders Björck, och i viss mån Bertil Fiskesjö, ägnar så stor del av sin debattid åt att i dag diskutera uppförandefrågor. Ni har flera gånger haft möjlighet att tala om detta ämne, såväl efter utskottsutfrågningen som i andra sammanhang. Ert agerande i dag tyder därför på att vi här kan använda ordspråket ”tomma tunnor skramlar mest”. Ni har av utskottets granskning fått ut så enormt få faktiska saker att anföra mot regeringen att ni i stället för denna debatt. Anders Björck sade att Sveriges statsminister var föremål för en ganska beskedlig granskning jämfört med regeringschefer i andra länder. Låt mig till detta säga att engelska politiker inte är sådana prinsessor på ärten som Anders Björck. Om man läser protokollen från det engelska parlamentet och ser vilka uttryckssätt som används där, kommer man fram till att det i den svenska parlamentsdebatten är fråga om ganska milda västanfläktar. Jag tycker att Anders Björck borde ägna någon stund åt självrannsakan och fråga sig om han hör till de mest timida och försiktiga, till dem som med största omsorg väljer sina uttryck i den politiska debatten. Efter en sådan självrannsakan kunde han kanske gå över till sakfrågorna och inrikta sig på att diskutera det som står i granskningsbetänkandet. Karin Ahrland och Bertil Fiskesjö tar faktiskt upp en intressant fråga, som jag berörde ganska utförligt, nämligen om regeringens beredning av vissa konkreta ärenden har varit ofullständig. Jag skall gärna diskutera detta, men jag vill samtidigt säga att jag tycker att det hade varit positivt om vi haft ett större material att utgå ifrån när vi för den debatten. Men låt mig gå in på de fall som nämndes! Jag börjar med frågan om fastighetsskatten. Det är klart att den frågan gäller en åtgärd som kanske inte är så populär i alla kretsar. Men regeringen bedömde frågan som angelägen, och det finns flera motiv för regeringens handlande i det här fallet. Att förslaget inte blev föremål för sedvanlig remiss innan det förelades lagrådet berodde på att det var uppbyggt enligt i stort sett samma principer som gäller för hyreshusavgiften. Inte heller den var väl särskilt efterfrågad — den var ju ett påfund av Birgit Friggebo från folkpartiet, men den var kanske inte så omtyckt i alla fall — men när det gäller själva beredningsfrågan hade ärendet ändå behandlats tidigare. Med hänsyn till de förberedelser som främst riksskatteverket behövde göra var det också angeläget att lagförslaget kunde föreläggas riksdagen under våren 1984. Under ärendets hela beredning i regeringskansliet hade dessutom flertalet av de berörda intresseorganisationerna kontaktats. Här talades vidare om löntagarfonderna och bristande beredning av det förslaget. När vi behandlade den frågan har det visat sig att folkpartiet och moderaterna även i år helt enkelt har vägrat att delta i t.ex. en utredning om valen till löntagarfondernas styrelser. Också tidigare, efter det att man gjorde sin kovändning i löntagarfondsfrågan, har man visat ett stort ointresse i det här sammanhanget. Här rör det sig nog om den politiska viljan. Även om ni tycker illa om löntagarfonder, så bör ni väl inte förvägra en regering att lägga fram ett förslag, om regeringen anser sig böra göra det. I det här fallet tycker jag att kritiken är egendomlig. Sedan har vi frågan om avverkningskontot. Ja, den resulterade visserligen i en proposition om vissa skogspolitiska åtgärder, men propositionen innehöll inte något förslag om avverkningskonto, som var det förslag som kritiserades hårdast av lagrådet. Varför kritisera regeringen för att den är lyhörd för lagrådets synpunkter? Det måste ju i stället vara någonting positivt. Detsamma gäller för den fjärde frågan, dvs. frågan om den tillfälliga vinstskatten. Man menade att det var nödvändigt att lägga fram ett förslag för att det skulle åstadkomma en dämpande effekt på lönerörelsen, vilket var syftet med denna tillfälliga vinstskatt. Det rör sig här på alla punkter om frågor där politiska värderingar går in. Jag säger som jag gjorde i mitt inledande anförande: Även om man följer regeringsformens beredningsparagraf är det inte självklart att lagrådets kritiska synpunkter är de som vi som folkvalda politiker har mest anledning att ta hänsyn till i sådana här fall.

Herr talman! På en punkt är Olle Svensson och jag alldeles överens, nämligen att det är synd att vi i granskningsarbetet skall behöva ägna så mycken tid åt att diskutera Olof Palmes person. Jag tror att det finns ett alldeles utmärkt recept för att slippa detta, så att vi kan ägna mer tid åt sakfrågorna. Det är helt enkelt att Olle Svensson talar med sin partivän statsministern om att han i fortsättningen bör uppträda på ett värdigt och korrekt sätt inför konstitutionsutskottet och inte ägna sig åt sådant som han gjorde vid det senaste besöket. Blir det en bättre tingens ordning i detta avseende, Olle Svensson, slipper vi den här typen av diskussioner. Men vi kan rimligtvis inte acceptera en situation, där statsministern när han kommer till utskottet inte svarar på direkta frågor, där han vid flera tillfällen direkt ljuger, där han ifrågasätter utskottsledamöters intellektuella kapacitet, där han utdelar reprimander och där han efteråt beskyller ledamöter för att utnyttja utskottet för dunkla syften. Mot allt detta har, herr talman, Olle Svensson i dagens debatt icke ett ord av kritik. Han tycker att det är helt acceptabelt. När utskottets ordförande inte griper in eller kan rikta någon kritik mot statsministern är det självklart att han icke företräder utskottet på det sätt som han borde göra. Jag hoppas att denna debatt inte behöver föras i framtiden. Men det beror i så fall på den person som då är statsminister och på andra som besöker utskottet. Normalt sett har detta inte varit något problem. Alla som blivit inbjudna under de år jag varit verksam i utskottet har kommit, med ett undantag — och det var LO:s ordförande Stig Malm, som vägrade att komma och svara på frågor om kollektivanslutningen. Palme har förvisso kommit men uppenbarligen betraktat dessa besök som någonting annat än vad de är avsedda till, nämligen en seriös utfrågning. Det kan inte vara rimligt att statsministern skall få ägna sig åt allt det som jag nu talat om och som inte har ifrågasatts och att vi från oppositionens sida bara skall sitta och ta emot smädelserna och inte få gå i svaromål. Detta är icke rimligt. Olof Palme talade inför utskottet om statsministerämbetets värdighet. Jag håller helt med honom. Det är viktigt att vi i Sverige har respekt för olika politiska ämbeten. Statsministerämbetet förtjänar naturligtvis respekt, oavsett vilken person som för tillfället innehar det. Detta gäller även andra viktiga ämbeten. Men illa har Olof Palme ryktat sitt uppdrag som statsminister, när han gör sig skyldig till alla dessa förlöpningar. Får jag slutligen säga, herr talman, att också jag tycker att vi kan upphöra med den här debatten. Vi måste inom konstitutionsutskottet få möjligheter att vara effektiva i vårt granskningsarbete. Jag vidhåller att vi inte har så stora möjligheter som andra länder. I det engelska parlamentet, som här har nämnts, går det faktiskt ibland — och det bekräftade utskottets ordförande — mycket hett till, och man är från båda sidor medveten om vikten av en levande debatt. Men detta är någonting som ändå förutsätter att regeringen är samarbetsvillig. Jag hoppas, herr talman, att Olle Svensson trots allt är beredd att rikta kritik också mot statsministern om det skulle behövas. Jag är emellertid rädd för, herr talman, att om Olle Svensson skulle lägga om stilen och rikta berättigad kritik mot statsministern, då skulle statsrådsberedningen genast rycka ut och försöka mota Olle i grind.

Herr talman! Olle Svensson togi sitt senaste inlägg upp några av de fall, där lagrådet hade riktat kritik mot regeringen för bristfällig beredning. Han menade att det fanns goda skäl för regeringen att trots detta snabbt driva igenom de förslag det gällde. Det är väl där vi skiljer oss åt. Först och främst vill jag säga att jag håller med Olle Svensson om att det inte alls är givet att vi, vare sig i konstitutionsutskottet eller i riksdagen över huvud taget, skall svära på varje ord som sägs av lagrådet. Vi har naturligtvis skyldighet att avge ett samlat omdöme även efter ett lagrådsyttrande — ett sådant skall inte binda riksdagen. Men yttrandena från lagrådet är ju väldigt värdefulla som underlag för en bedömning inte minst utifrån de aspekter som vi inom konstitutionsutskottet har särskilt skäl att anlägga. För den skull kan man inte heller nonchalera de kritiska uttalanden som kan komma från lagrådet. Vad gäller låt mig säga själva sakfrågan, som vi diskuterar här, rör det sig egentligen om kvaliteten på de lagstiftningsprodukter som går ut ifrån det här huset. Vi måste se till att kvaliteten är så hög som möjligt, att lagarna går att tillämpa, att människor begriper dem och att de fyller det syfte som de var avsedda att fylla. Och en rimlig begäran är i varje fall att de som själva har stiftat lagen begriper den. Ta detta med förslaget om fastighetsskatt, som det blev beslut om. Först var det ett oerhört krångligt förslag, som faktiskt lagrådsgranskades. Lagrådet hade mycket skarp kritik att framföra, och det var enligt min mening berättigad kritik. Då gjorde man om förslaget och presenterade ett nytt, som inte var fullt så krångligt — men fortfarande oerhört krångligt. Det kan nämnas att skatten enligt det beslut som fattades skall tas ut på tolv olika grunder, som dessutom kan korsbefrukta varandra. Det är alltså en mycket krånglig materia det gäller. Då begärdes här i riksdagen från oppositionens sida att lagrådet skulle få se på den förändrade versionen. Men denna begäran vägrade majoriteten att tillmötesgå — med hänvisning just till att man måste besluta, folket kräver det osv. I de allra flesta fall är det naturligtvis ur alla synpunkter mycket bättre att man dröjer med ett beslut och ser till att beslutet blir bra i stället. Det finns ett slags lagstiftningsjäkt, som jag tror att vi måste vara mycket observanta på. Det är så lätt att bli fången i den här sinnesstämningen, att nu måste vi göra något och vi måste göra det snabbt. Nej, det är viktigt att man tänker efter före beslutet, vad det är man skall göra. Vidare löntagarfonderna, som Olle Svensson också tog upp. Där klagade lagrådet över att det inte hade förekommit någon samlad remissbehandling av det förslag som lades. Och det har ju visat sig efteråt också, att löntagarfondsförslaget är kolossalt bristfälligt. På en punkt strider beslutet direkt mot grundlagen, och det har vi från centerns sida tagit upp i en motion till årets riksdag. Så är det. Det framgick också att man inte ens visste vad löntagarfonderna var för någonting, när den frågan ställdes på sin spets, och jag har här i kammaren haft debatter med Kjell-Olof Feldt om detta. Man påstod att löntagarfonderna var innovationer, vilket ju är ett ur förvaltningsrättslig synpunkt märkligt begrepp. Det krävdes flera domstolsutslag innan vi fick fastlagt att löntagar fonderna var myndigheter. Så litet visste man alltså när det gällde vad man — Nr 148 verkligen beslutade om! Onsdagen den Jag skulle kunna ta upp många andra saker. Man gjorde påståenden om 2 aj 1988 hur vinstdelningsskatten skulle slå t.ex. på olika typer av företag, företag av J olika storlek. Det har visat sig att det inte alls blivit så som man påstod att det d OK NN ä 3 R Granskning av skulle bli. Mindre företag står för 75 26 av vinstdelningsskatten, företag som Ht statsrådens tjänste enligt vad som sades i samband med beslutet om löntagarfonderna på det hela taget skulle komma undan — det var de stora företagen som skulle drabbas. Till slut vill jag bara säga, att jag tror att det är befogat med en varning inför AS Re å dessa entusiastiska propåer, att vi skall ta efter språkbruket i det engelska öm HTUckrung: parlamentet. Man är visserligen uppfinningsrik när det gäller personliga förolämpningar, och sådana kan vara trevliga och upphetsande för stunden, men jag tycker för min del inte att personliga förolämpningar av det slaget eller det allmänna bråk som förekommer i det engelska parlamentet är något eftersträvansvärt exempel att följa för Sveriges riksdags del.

Herr talman! Först vill jag säga några ord till Nils Berndtson, som när han förstod varför jag inte stod bakom den ena reservationen försökte locka in mig på den andra. Det är faktiskt så, Nils Berndtson, att vi folkpartister inte bara är socialliberaler, vi är noga med rättssäkerheten också. Som Nils Berndtson kanske kan erinra sig, rör det ärende han talar om en akt på cirka en halv meter papper. Det var jag som i utskottet sade ifrån att jag inte vill vara med om att granska ett sådant här ärende om att folk får eller inte får ut hemliga handlingar utan att själv ha gått igenom papperen och sett på vad det är för handlingar. Jag kan icke bilda mig en egen uppfattning om jag inte har sett vad som står i akten. Den tiden stod inte till buds, och då är det bättre för rättssäkerheten att vi avstår från att i konstitutionsutskottet gå igenom detta ärende i år. Dessutom vet Nils Berndtson att ärendet ligger hos JO för granskning. Det går för övrigt bra att komma tillbaka nästa år, när vi har mer tid på oss. Det är viktigt att vi inte bara därför att vi tror att det står vissa saker i vissa akter som kommer till utskottet går åstad och gör bestämda uttalanden. Så till Olle Svensson. Jag kan instämma i det mesta som Bertil Fiskesjö har sagt. Jag skall därför inte behöva förlänga den här debatten så mycket. Men en sak Olle Svensson sade apropå våra invändningar om lagrådsgranskningen var att det hade varit positivt om vi hade haft ett större material. Det kan väl inte Olle Svensson ha menat? Vi är ju upprörda över att det över huvud taget finns något material där vi kan anmärka på att regeringen inte låter förslagen lagrådsgranskas. Vi vill inte ha fyra ärenden, vi vill inte ha något — det är ju först då landet är riktigt styrt. Jag utgår faktiskt från att Olle Svensson ändå håller med mig om den saken, att det hade varit bättre både för landet och för regeringen om det inte hade funnits fyra sådana här ärenden där lagrådets invändningar borde ha tagits mera på allvar. 2 Olle Svensson säger: Ni tycker illa om löntagarfonder. Ja, det är klart att vi tycker illa om löntagarfonder! Det vet väl alla. Men vi har inte hindrat regeringen från att lägga fram lagförslag för den sakens skull. Vi har klandrat regeringen för att det är illa berett, och det är en helt annan sak. Till sist, herr talman: Jag tänker inte diskutera Olof Palmes person mera, även om det medför att vad jag säger är massmedialt mindre intressant.
Herr talman! Folkpartiet är noga med rättssäkerheten, säger Karin Ahrland, och så drar hon slutsatsen att det är bättre för rättssäkerheten att ingenting göra i de här fallen. Det tycker jag är litet oroande.

Det är nämligen detta som är kärnproblemet. Vid varje tillfälle när någon person är registrerad och därmed utsätts för yrkesförbud, gömmer man skälen till detta bakom hemligstämpeln, och då kommer dessa personer i en rättslös ställning, som jag tror att Karin Ahrland som jurist inte gärna skulle acceptera i några andra rättssammanhang i vårt samhälle.
Herr talman! Jag måste påminna om att jag inte sade att det är bättre att ingenting göra. Jag sade att vi kan ta upp detta nästa år om Nils Berndtson så vill, när vi har erforderlig tid för att läsa alla de papper som man måste läsa om man skall kunna göra en riktig bedömning. Det är detta som kallas för rättssäkerhet, och det tycker jag faktiskt att konstitutionsutskottet skall slå vakt om. Det gäller även Nils Berndtson.
Herr talman! Jag tror att vi redan har något överskridit vår tid för inledningsrundan, så jag skall fatta mig mycket kort. Låt mig bara säga att jag hoppas att vi nu skall kunna föra en diskussion när det gäller relationen mellan regering och riksdag som inte utgår från personomdömen av olika slag utan från det material som t.ex. folkstyrelsekommittén har lagt fram och som regeringen har tagit upp i en proposition. Det innebär att vi kanske på ett bättre sätt än tidigare kan placera parlamentet i centrum som debattarena och beslutsforum. Jag avstår från att fullfölja den andra debatten. Däremot skulle jag slutgiltigt vilja rätta till ett missförstånd hos Karin Ahrland. Hon vet mycket väl att konstitutionsutskottet inte nöjer sig med att granska den beredning som skett från regeringens sida under 1983 och 1984, som de aktuella exemplen kommer ifrån, utan kommer att fullfölja detta arbete. Det är därför naturligt att vi bör ha ett större material att bygga på innan vi kan komma med några tvärsäkra omdömen om hur man klarar avvägningarna mellan å ena sidan en riksdagsmajoritets och regerings intresse att få saker och ting gjorda som folk begär av dem och å andra sidan intresset att det skall bli ett så noggrant och gott lagstiftningsarbete som möjligt.
Herr talman! Jag framhärdar i att påstå att Olle Svensson inte gärna kan mena att det vore bra om vi finge ett större material där minoriteten kan klaga på att regeringen inte låter lagrådsgranska sina lagförslag. Olle Svensson och jag måste kunna vara eniga om att det är bättre om vi inte får något material alls på det området.
Sedan de under avsnittet Granskningsarbetets inriktning, m.m. samt avsnitten 1-8 anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 9: Utlänningsärenden.
Sedan de under avsnittet Granskningsarbetets inriktning, m.m. anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet TCO konflikten våren 1985.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid utlänningsärendena och vår reservation 3 som har fogats till betänkandet i denna del. Bakgrunden är den, att på Stora torget i Uppsala mördades den 20 juni i fjol en kurd från Turkiet. Det var ett mycket rått mord. Han sköts ner mitt i rusningstiden på Stora torget bland alla människor som fanns där. Detta gav kanske oss svenskar en liten påminnelse om vad som försiggår i länder där förtryck utövas. Det är fullt klart att det sker i Turkiet gentemot den kurdiska minoriteten. Det är en sak, men vi kan aldrig acceptera att det förs in sådana här element i en sådan kamp på svensk mark, även om kampen i det land där den förs kan vara hur rättfärdig som helst. Därför måste naturligtvis en sådan handling fördömas och beivras, och de skyldiga måste uppsökas och bestraffas. Det är oerhört viktigt att hålla på det. På den sidan av saken finns naturligtvis inga skilda uppfattningar, utan alla är överens om detta. Vad som hänt sedan är däremot intressant. Det är därför ärendet har kommit upp, och jag tror att det kommer att växa i framtiden, med tanke på vad som har kommit fram de senaste dagarna i denna fråga. Länsåklagaren i Uppsala län och polismyndigheten tog naturligtvis upp saken, utredning sattes i gång osv. Jag vill här citera ur den JO-anmälan som har legat till grund för detta ärende och som ingår i en PM som har synats i samband med konstitutionsutskottets granskning. Det är advokaten Tomas Nilsson som gjort denna JO-anmälan, och han skriver där bl.a. följande, som jag vill läsa in till kammarens protokoll: grund härav inledda förundersökningen avsåg inte bara att utreda vem som var gärningsman, utan även om gärningsmannen hade medhjälpare. I sistnämnda hänseendet har verkställts omfattande utredning, vilken jag har tagit del av. De misstankar mot eventuella medhjälpare som därvid framkommit har icke varit av sådan styrka att skälig misstanke kan anses föreligga och ett ingripande med tvångsåtgärder är befogat. När det i varje fall i nuläget ej finns skäl fullfölja förundersökningen i vad avser misstanke om medhjälp, beslutar jag att förundersökningen i denna del skall nedläggas. Om fortsatt spaning ger anledning därtill kan förundersökningen i vad avser ifrågasatt medhjälp återupptas.” Förundersökningen har därefter inte återupptagits.” Detta var alltså länsåklagarens bedömning av den här frågan. Gärningsmannen greps mycket snabbt — någon timme efter mordet. Länsåklagaren i Uppsala kunde icke konstatera att det hade funnits någon medhjälpare eller att några andra personer varit inblandade. Vad händer sedan? Jo, rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, Säpo, tar upp fallet, och då får vi ett helt annat läge. Fallet vidgas till att vara ett organiserat mord, utfört av en kurdisk organisation i Sverige med rötter också i andra delar av Europa, Västtyskland och naturligtvis i de kurdiska delarna av Turkiet, där denna organisation, PKK, Kurdistans arbetarparti, faktiskt slåss med vapen i hand mot den turkiska militärjuntan. Man tillämpar utlänningslagens terroristparagrafer. Man griper i snabb följd en antal kurder bosatta i Sverige — till att börja med åtta stycken och sedermera ytterligare tre. Med stöd av de välkända terroristparagraferna i utlänningslagen håller man dessa personer i förvar, i häkte, under lång tid. De tilldelas naturligtvis biträden — advokater — , varav Tomas Nilsson, som gjort denna anmälan, var en. Utredningen fortsätter på denna grund i stället för på den gamla vanliga grunden så att säga, den som tillämpades vid den utredning som lades ned av länsåklagaren i Uppsala. Det är här man kommer in på det som vi måste kritisera i det här fallet. Det är här som fel har begåtts enligt vår uppfattning. Man har med lagens hjälp hemligstämplat material. Man har på ett sätt som skarpt måste kritiseras hindrat rättshjälpen, alltså advokaterna, att ta del av handlingar. Och man har på en mängd olika sätt försvårat arbetet för försvarandet av dessa kurder, som anklagas för terrorism, för att vara inblandade i mordet och för att ha organiserat det. Enligt vår uppfattning finns här mycket lösliga band. Man har inte på ett tillfredsställande sätt kunnat bevisa att de åtta först gripna kurderna, och inte heller de senare gripna, har varit medlemmar i organisationen PKK. Man har mycket lösligt kunnat bevisa att de ens haft kontakt med de medlemmar av PKK som finns här i Sverige. Det oaktat döms de så småningom med stöd av terroristparagraferna till utvisning från vårt land. Domen verkställs naturligtvis inte, vilket hade varit orimligt, eftersom en utvisning tillbaka till Turkiet för dessa människor hade betytt detsamma som avrättning. Det har framkommit de allra senaste veckorna att de grunder som man åberopade när man försökte bevisa de utvisades anknytning till organisatio nen PKK var mycket lösa. Enligt uppgift i Dagens Eko de senaste dagarna — Nr 148 har det inte funnits några bevis utan snarare mycket, mycket tunna indicier. E Onsd Mot detta måste vi naturligtvis reagera. 2 ER Här föreligger naturligtvis, som min partikamrat Nils Berndtson sagt ] tidigare i dag, en intressekonflikt. Vi måste skydda oss mot sådana illdåd som S ER 3 Se SN Granskning av det som inträffade på Stora torget i Uppsala, men det får inte ske till priset av a statsrådens tjänste att man buntar ihop folk och stämplar dem som terrorister på så lösa grunder SE ä i ät utövning m.m. som varit fallet här. Det är oacceptabelt. I dagarna har, vilket meddelades i nyhetsutsändningarna i radio i morse, NERE ytterligare en kurd arresterats, en advokat, som också anklagas för att Utlänningsärenden tillhöra organisationen PKK och för att ha varit medhjälpare vid mordet i Uppsala. Den här mannen är som sagt kurd och har arbetat som advokat i Turkiet. Han har bl.a. försvarat kurderna i massrättegångarna i Diyabakir. Där greps han i rättssalen av turkisk militärpolis, hölls sedan fängslad och utsattes för en oerhört brutal tortyr. Så småningom lyckades han komma hit till Sverige. Den mannen har alltså nu gripits på samma lösa grunder. Vi har ännu inte sett vilka bevis som RPS säkerhetsavdelning vill lägga fram i det här fallet för att klassa även honom som terrorist och på de grunderna utvisa honom och låta honom sälla sig till den andra gruppen. Vi får vänta och se vad som händer. Fakta i denna sak kvarstår: Säkerhetsavdelningen på rikspolisstyrelsen har på mycket lösa grunder anklagat dessa människor för samröre med en organisation som påstås ha legat bakom mordet i Uppsala, Man har på mycket lösa grunder hållit dem i förvar, häktade, i många veckor. Man har försvårat advokaternas arbete. Man har undanhållit material. I många fall strider detta mot terroristparagraferna i utlänningslagen, där det står att det måste vara mycket klara och skarpa bevis för att man skall kunna tillämpa lagen såsom skett i detta fall. Vi måste rikta kritik mot vad som hänt. Det är beklagligt att konstitutionsutskottets majoritet inte på ett mera bestämt sätt har velat ta tag i den här saken. Jag tror att vi får anledning återkomma till detta och att det blir en repris nästa år, när vi på nytt tar upp granskningsärenden. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Konstitutionsutskottet granskar regelbundet regeringens handläggning av utlänningsärenden; så även i år. Utskottet noterar att antalet inkomna ärenden till regeringen har minskat. Åren 1979-1982 inkom till regeringen över 3 000 utlänningsärenden per år, men antalet har sedan sjunkit till ca 2 500 per år. Däremot har de s.k. väntarärendena kraftigt ökat. Väntarärenden är sådana som väntar på ytterligare uppgifter. Det kan gälla besvär angående avvisning, utvisning, verkställighet m.m. Under tiden mars 1984 till mars 1985 har balansen av sådana ärenden ökat från ca 400 till drygt 1 400. Denna ökning beror till stor del på att det förekommit en ökad tillströmning av flyktingärenden. Det gäller turkiska medborgare men också människor från Libanon, som 31 antingen är medborgare i Libanon eller statslösa. Handläggningstiderna i regeringskansliet för dessa s.k. väntarärenden har också under den senaste tiden ökat, särskilt i fråga om ärenden som regeringen har återremitterat till invandrarverket. För två år sedan var handläggningstiden i genomsnitt ca 170 dagar men har i år ökat till omkring 300 dagar. Utskottet vill understryka nödvändigheten av att handläggningstiderna inte förlängs. Fortsatta ansträngningar måste göras för att förkorta handläggningstiderna för de mer komplicerade ärendena, men hela tiden måste naturligtvis rättssäkerheten stå i centrum. Utskottet har i år också särskilt granskat regeringens handläggning av s.k. terroristärenden. Här har vpk fogat en reservation till betänkandet, reservation nr 3, där vpk anser att regeringen skulle ha informerat de utvisningshotade presumtiva terroristernas ombud om innehållet i de sekretessbelagda handlingarna även om inte förhörsprotokollen lämnades ut. Reservationens första mening överensstämmer med en mening i utskottets skrivning som helt belyser det dilemma man här ställs inför.

Vad vet man i den situationen om vad som kan inträffa om innehållet i hemliga handlingar lämnas ut? Kan Oswald Söderqvist bedöma det? — jag kan det inte.

I reservationen sägs också att det är av största vikt att regeringen och berörda myndigheter ”inte alltför lättvindigt” åberopar sekretessmöjligheter i fall som de förevarande. Jag delar helt den åsikten. Men så har inte heller skett. Tvärtom har sekretessbesluten, som framgår av granskningen, övervägts på punkt efter punkt. Dessa ärenden har behandlats med största möjliga varsamhet. Jag vill, herr talman, yrka avslag på reservation nr 3 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är viktigt med statistik över allmänna utlänningsärenden m.m. Jag föredrar emellertid att hålla mig till sakfrågan i detta fall. Anledningen till att vi har fogat en reservation till betänkandet är att sekretessbestämmelserna i detta ärende har hårdragits på ett ganska uppenbart sätt. Annars skulle inte samtliga de advokater som blivit utsedda som biträden till dessa kurder ha reagerat på det sätt som de gjorde. Advokaterna är välrenommerade, många av dem har arbetat med flera sådana här fall, och de slår inte larm utan att det finns grundad anledning att göra det. Jag vill än en gång påminna om de uppgifter som har kommit fram de senaste dagarna om att det är på mycket lösa grunder som dessa anklagade personer påstås ha anknytning till eller på något sätt ha varit i kontakt med denna organisation, PKK, som är klassad som en terroristorganisation. Det står mycket tydligt i terroristparagrafen i utlänningslagen, att om det skall bli fråga om utvisning måste det först klart bevisas att de anklagade hör till organisationen, har deltagit i organisationens arbete osv. Det har inte kunnat klart bevisas i detta fall, och det är det som är den springande punkten. Det är helt självklart att en sådan här händelse väcker oro. Den har väckt oerhört stor oro i den stora kurdiska invandrargruppen i Sverige, varav ca 2 000 finns i Uppsala, där jag bor. För den skull får vi inte släppa efter på kraven på rättssäkerhet för folk som anklagas för sådana här allvarliga saker, men det har skett i detta fall. Det finns ingenting i Wivi-Anne Cederqvists anförande som motsäger detta. Hon säger precis det som vi har hört förut, om sekretesstämpel m.m. Det enda man har kunnat hänvisa till är just att ärendena är sekretessbelagda och att uppgifter inte kan lämnas ut. Advokaterna har slagit larm därför att de vet vilka omständigheter som ligger bakom detta. I de flesta fall, för att inte säga alla, har det inte kunnat beläggas att de anklagade har haft kontakter med denna organisation, vilket enligt terroristparagrafen måste bevisas för att de skall kunna utvisas. Det är den springande punkten i denna fråga. Dessa ärenden måste behandlas varligare, med större noggrannhet, och det får inte vara tillåtet att behandla människor på det sätt som här har skett.
Herr talman! Jag vill säga till Oswald Söderqvist att utskottet inte har haft tillfälle att behandla de uppgifter som kommit de senaste dagarna. Det är därför mycket svårt att tala om dem här. Vi har i utskottet inte kunnat sätta oss in i dem och kontrollera dem. När det gäller de enskilda fall som Oswald Söderqvist tar upp anser jag inte att vi kan gå in på dem, utan vi bör bedöma frågan i stort. Vi har inte heller kunnat ta del av de sekretessbelagda handlingarna. Eftersom JO ännu inte har behandlat detta ärende får vi avvakta det och eventuellt återkomma nästa år.
Herr talman! Det är klart att konstitutionsutskottet inte har kunnat ta ställning till de uppgifter som har framkommit de allra senaste dagarna, men de hör ändå hit. De bevisar att besluten var alltför dåligt underbyggda när de fattades, och därför måste vi naturligtvis komma igen. Jag kan inte hålla med Wivi-Anne Cederqvist när hon vill avfärda det jag säger med att vi inte kan diskutera enskilda fall. Det är naturligtvis hela tiden fråga om enskilda fall som vi diskuterar lagarnas tillämpning på. Om lagarnas tillämpning i olika enskilda fall inte är korrekt, är det alltså ni i konstitutionsutskottet som skall se till att den blir det. Ni måste ta hänsyn till, bedöma och granska detta enskilda fall — hela konstitutionsutskottets granskning går ju ut på det. Wivi-Anne Cederqvists argument är alltså inte bärande. Vi kommer säkert att återkomma till denna fråga, för den är så pass viktig att den måste granskas och utredas ytterligare.
Herr talman! Jag kan inte hålla med Oswald Söderqvist om att uppgifterna som framkommit de senaste dagarna bevisar någonting.
Sedan de under avsnittet TCO-konflikten våren 1985 anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Regeringens åtgärder beträffande jämställdhetsfrågor.
Sedan de under avsnittet Utlänningsärenden anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 10: Regeringens åtgärder beträffande jämställdhetsfrågor.

Herr talman! Jag vill gärna ta upp vissa frågor där utskottet är enigt. I dechargedebatten handlar det faktiskt inte bara om att argumentera för eller emot olika lagförslag. Det handlar också om hur regeringen sköter eller missköter sitt fögderi, och då tycker vi från folkpartiets sida att det är ganska naturligt att man inte bara lägger en större utredning med konstitutionsutskottets slutsatser till handlingarna utan också ägnar den några minuters kommentar i debatten. För folkpartiet är det en självklarhet att i alla sammanhang uppmärksamma jämställdhetsfrågorna. De är sannerligen för viktiga för att begravas i tysthet bara därför att alla partier i utskottet har kunnat enas i bedömningen, både när vi har sagt att något är bra och när vi har sagt att något kunde vara mycket, mycket bättre. Herr talman! Någon gång i vintras sade justitieministern enligt en artikel i Dagens Nyheter: Man kan väl inte ta en kvinna var gång. Repliken fälldes när han fått kritik för att han hade förbigått en kvinna vid en departementsrådsutnämning. Den repliken säger, tycker jag, en hel del. Han vill inte diskutera den aktuella frågan och undviker att svara direkt på varför han har föredragit en manlig sökande framför en kvinnlig. I stället öser han ur sig ett generellt påstående, som vem som helst faktiskt kan instämma i. Man kan inte ta en kvinna var gång en tjänst skall tillsättas, det är alldeles riktigt. Men nu är det så, att det förra året utnämndes 23 departementsråd i regeringskansliet, två av dem var kvinnor. Det är mindre än 9 90. Ytterligare kommentarer på den punkten är egentligen överflödiga, men man erinrar sig lätt att den obotfärdige alltid tycks ha förhinder. Det går inte att skylla på att man inte kan ta en kvinna varje gång, när man har tagit 21 män av 23 möjliga. Det är tyvärr säkert så, att det kanske inte fanns en teoretisk möjlighet att utnämna kvinnor 11 eller 12 gånger, vilket hade varit varannan gång. Men det fanns möjlighet fler än två gånger, och det är inte bra att regeringen missar sådana chanser. Det finns sannerligen skäl för riksdagen att som ett enigt utskott skriver ”ånyo understryka angelägenheten av kraftfulla insatser på detta område”. Lika illa är förhållandena när det gäller kvinnlig representation i statliga utredningar. Ingenting har hänt som har förbättrat situationen sedan förra året. Tvärtom har vi kunnat se att det är sämre i år än förra året. Av sammanlagt 36 nya utredningsordförande t.ex. var bara 2 kvinnor. Det verkar nästan som om siffran 2 vore magisk för regeringen, men t.o.m. i de mest primitiva kulturer har folk kunnat räkna åtminstone till 3, innan de säger många. När det gäller ledamöter i statliga kommittéer har regeringen tidigare alltid kunnat skylla ifrån sig på de andra partierna med tanke på hur de nominerar kandidater. Jag kan inte underlåta att nämna att jag för snart 20 år sedan, det var 1967, i en partiledarutfrågning som Fredrika-Bremer Förbundet anordnade frågade den dåvarande statsministern Tage Erlander om han var nöjd med den dåliga kvinnorepresentationen i utredningarna. Då var den mindre än 7 90. Jag har hans ordagranna svar: ”Ja, vi har nog försökt få en lite fylligare kvinnorepresentation. Jag är inte nöjd nu heller, men det sammanhänger med rekryteringsprincipen. Antag att vi skall tillsätta en kommitté med 7 ledamöter. Då vänder vi oss i regel till de politiska partiernas ledningar och jag medger att det är enklare för regeringspartiet att placera in en kvinna bland de 7 ledamöterna och att det kan bli naturligt för de tre borgerliga partierna att utse en karl. —-——- Vi har ett stort ansvar här som regeringsparti och jag skall inte smita undan det ansvaret.” Det gick några år. Vi fick en ny statsminister, Olof Palme, som fick samma fråga 1973. Då var siffran fortfarande 7 70. Han svarade bl.a.: ”Det är inte tillfredsställande. Jag vill gärna erkänna att jag personligen med hjälp av mina medarbetare noga bevakar den här frågan. Numera släpps inga utredningar fram utan att man har diskuterat möjligheterna att öka kvinnorepresentationen. Det har krävts särskilda åtgärder både när det gäller de representanter regeringen utser och när det gäller de nomineringar vi får från organisationer.” Men, herr talman, det räcker inte med att bara diskutera möjligheterna att öka kvinnorepresentationen. Man måste faktiskt utnyttja sina möjligheter också. Därför är det bra, i och för sig, att den nuvarande regeringen har följt tidigare regerings exempel och bett om förslag på både en kvinna och en man när någon organisation eller något parti skall nominera kandidater till utredningar. Men det hade varit bättre om man också i regeringskansliet hade utvärderat hur organisationerna har svarat på den här tillsägelsen eller om man, i likhet med den norska regeringen, helt enkelt stoppat utnämningarna när organisationerna inte lämnat två förslag. Efter 20 år borde regeringen ha insett att det inte räcker med att statsministern försäkrar att han noga bevakar frågan. En bevakning är fullständigt meningslös om den inte leder till resultat. Vi skall senare diskutera vissa frågor med utrikespolitisk anknytning. Men jag måste dra in några sådana aspekter redan här. I sommar håller Förenta nationerna en tredje kvinnokonferens i Nairobi. Sverige har faktiskt internationellt sett ett ganska gott rykte när det gäller jämställdheten, det vet jag av egen erfarenhet. Många tror t.o.m. att vi är världsbäst, bara därför att vår lagstiftning numera inte har särregler för kvinnor eller män. Jag har ofta i internationella sammanhang fått frågan vad jag egentligen kämpar för i Sverige, där kvinnor och män är jämställda. Skall jag i Nairobi svara med fakta alltifrån inkomstskillnader till skillnader i inflytande? Visst skulle jag nästan kunna skryta med att det finns fem kvinnliga statsråd, men hur skall jag förklara att det bara finns två statssekreterare och än värre endast två kvinnliga verkschefer av 186 och att regeringen inte har utnämnt någon kvinna på ledande post det senaste året? Nå, herr talman, jag har lärt mig hur man i utrikespolitiska sammanhang — där vi försöker hålla ihop — försvarar Sverige, och det skall jag naturligtvis göra i Nairobi också. Det finns positiva sidor att dra fram, det har vi också gjort i utskottet. Men jag tänker inte göra det hur länge som helst. Jag tycker nämligen inte att konstitutionsutskottet skall finna sig i att jämställdhetsfrågorna möter samma nonchalans från regeringens sida som vi har mött när det gäller utgivningen av författningssamlingen. År efter år har vi enigt och i skarpa ordalag begärt förändringar till det bättre, för att sedan nästa år bara upptäcka att regeringen inte tycks ha tagit oss på allvar. Vii folkpartiet tycker att man skall ta den här granskningen på allvar och försöka att åstadkomma bättre förhållanden. Det enda, herr talman, jag är riktigt nöjd med är att utskottet är enigt i de kritiska avsnitten och att den här delen av debatten inte som förra året kommer sist.

Herr talman! Något av vad Sture Thun sade fordrar en liten kommentar. Han berättade med en viss stolthet att det i juni förra året lades fram ett förslag till handlingsprogram för jämställdhet inom regeringskansliet. I förslaget sägs att det 1987/88 bör finnas 50 96 kvinnor i lönefältet F 21-23, 40 90 kvinnor i lönefältet F 23-26, och 20 96 kvinnor på chefslöneplanet exkl. statsråd och statssekreterare. Det är ett bra förslag, men det finns en stor brist med det: Det är fortfarande enligt vad Sture Thun också sade föremål för beredning i regeringskansliet. Det har alltså gått nästan ett helt år utan att regeringen har gjort någonting åt det. När det tar ett år för regeringen att bereda en så enkel sak kan man inte påstå att regeringen visat någon särskilt stor handlingskraft när det gäller de saker som vi förra året talade om. Sture Thun sade också att jämställdhetsarbetet i ett kärvt ekonomiskt läge ofta får stå tillbaka. Sådant tycker jag inte att vi skall finna oss i, herr talman! Det är nämligen ett nationalekonomiskt slöseri att inte uppfatta att kvinnor och män har samma begåvning och är precis lika kapabla att sköta sina jobb och arbeta för landet.

Herr talman! Jag är den första att inse att Anita Gradin inte har det lätt i sitt arbete som jämställdhetsminister. Hon får ju inte själv signera propositionen, som eventuellt kommer denna månad, trots att beredningen alltså började för exakt ett år sedan.

Sedan de under avsnittet Regeringens åtgärder beträffande jämställdhetsfrågor anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 11: Regeringens behandling av riksdagens skrivelser.
Sedan de under avsnittet Regeringens åtgärder beträffande jämställdhetsfrågor anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Regeringens handläggning av datafrågor.

Herr talman! Konstitutionsutskottet redovisar i sitt betänkande regeringens handläggning av ett antal skrivelser från riksdagen. Två av de aktuella frågeställningarna gällande enheten för radiologisk onkologi och forskarutbildningens meritvärde har väckts av Karin Ahrland. Dessutom finns under avsnittet en granskning av vad som hänt med riksdagens upprepade beslut om trygghetsförsäkring för skogsbrukare. Konstitutionsutskottets betänkande utmynnar inte i något särskilt uttalande från utskottets sida, men för samtliga tre ärenden gäller att utskottet påtalar att regeringen inte visat den snabbhet som rimligen kan begäras i verkställighet av riksdagens uppdrag. Denna handläggning behöver kommenteras. Enheten för radiologisk onkologi är sedan budgetåret 1981/82 överförd till universitetet i Stockholm. I detta sammanhang har av budgetskäl kalkylerats med en partiell nedläggning av verksamheten. Jordbruksutskottet anförde i ett betänkande våren 1984 att berörda huvudmän borde ges erforderligt rådrum att planera för den fortsatta verksamheten på något längre sikt. Som framgår av granskningsbetänkandet uppdrog regeringen åt berörda myndigheter att inkomma med förslag i ärendet först den 4 oktober. Då skulle förslag redovisas inom tre veckor. Ärendet vilade sålunda ca fyra månader hos regeringen, och sedan skulle förslag redovisas inom tre veckor. I budgetpropositionen redovisas att berörda myndigheter inte anser sig kunna ställa medel till enhetens förfogande. Det kan konstateras att enheten till följd av förseningen inte fått det rådrum och den planeringstid som rimligen kan inrymmas i riksdagens ställningstagande. Riksdagen anslöt sig våren 1984 till förslag att forskarutbildning skulle få tillgodoräknas med fyra år som befordringsgrund. Berört statsråd skulle återkomma till regeringen bl.a. beträffande förtjänstbegreppet. Konstitutionsutskottet konstaterar att riksdagens beslut först i maj 1985 resulterat i åtgärder från regeringens sida. Den långa handläggningstiden har medfört oro och osäkerhet under handläggningen av olika ärenden. Inte minst för berörda forskare har det varit otillfredsställande att klara regler inte funnits. Även om det i detta sammanhang inte riktas någon formell anmärkning mot regeringen, är det betydelsefullt att det i granskningsbetänkandet konstateras att riksdagens beslut i juni 1984 först i maj 1985 gett resultat i form av åtgärder från regeringen. Riksdagens beslut om trygghetsförsäkring för skogsbrukare visar på en ännu längre handläggningstid i regeringen. Riksdagens beslut har dessutom ännu inte resulterat i definitivt förslag. Som det sägs i granskningsbetänkandet, är frågan föremål för förnyade övervägningar i regeringskansliet. Andra talare kommer kanske att gå in djupare i beskrivningen av händelseförloppet i detta ärende. Jag vill nu endast referera till vad jordbruksutskottet senast sagt, då utskottet vidhåller sin inställning från 1982. Utskottet anför att det finns goda skäl för att använda skogsvårdsavgifter. Oavsett hur finansieringsfrågan löses är det angeläget att en trygghetsförsäkring kommer till stånd, säger jordbruksutskottet. Tydligen kan förseningen bero på att regeringen inte delar jordbruksutskottets och riksdagens syn på finansieringen. I granskningsbetänkandet framhåller konstitutionsutskottet att förslag borde ha kunnat föreläggas riksdagen inom rimlig tid. Jag vill, herr talman, understryka att jag finner det tillfredsställande att konstitutionsutskottet gör det uttalandet.

Herr talman! Det är ett enigt utskott som redovisar regeringens behandling av riksdagens skrivelser, även angående radiologisk onkologi och forskarutbildningens meritvärde. Jag vill erinra om att utskottet granskar den konstitutionella delen, dvs. regeringens handläggning, och inte sakfrågorna. En av de äldsta kvarstående riksdagsskrivelserna gäller ett riksdagsbeslut från 1970 om utredning angående de multinationella företagens beskattning, men den frågan bereds för närvarande i regeringskansliet. Riksdagsbeslutet om radiologisk onkologi kom regeringen till handa, som tidigare sagts, den 7 juni förra året. Efter några månader — närmare bestämt den 4 oktober — vidtog regeringen åtgärder i frågan. Även riksdagsbeslutet om forskarutbildningens meritvärde kom regeringen till handa den 7 juni. Det har efter utvärdering av remissbehandling resulterat i åtgärder från regeringens sida i maj. Herr talman! Man kan inte säga att dessa frågor handlagts på det snabba sätt som för övrigt kännetecknar regeringen, men det betyder inte att man för den skull kan säga att frågorna dragits i någon långbänk.

Herr talman! Min avsikt är att göra en kort kommentar till den här punkten i betänkandet. Ett trygghetspaket för skogsbrukare har blivit en följetong i riksdagen. Under allmänna motionstiden 1981/82 väcktes tre motioner med hemställan om ett förslag från regeringen angående ett trygghetspaket för skogsbrukare. I jordbruksutskottets betänkande 1982 85:14 samt slutligen i betänkandet 1984/85:25. Det har under den här tiden också ställts ett flertal frågor om detta trygghetspaket. Det har också framhållits att finansieringen av denna reform borde kunna ske med skogsvårdsavgiftsmedel. Här har jordbruksministern varit ganska ensam om att hävda en annan uppfattning. Av principiella skäl har han inte varit beredd att förorda att reformen finansieras genom skogsvårdsavgiftsmedel. Det är väl ändå litet märkligt att utskott och riksdag anser det vara möjligt att finansiera reformen med dessa avgiftsmedel, men att jordbruksministern har framhärdat med sin principiella invändning. Det har dessutom varit enhälliga beslut i en del fall i såväl utskott som kammare. Om man tar del av jordbruksutskottets senaste betänkande, 1984/85:25, finner man att det där framhålls att eftersom flera goda skäl kan anföras för uppfattningen att försäkringen bör finansieras med medel som flyter in genom skogsvårdsavgiften bör denna väg prövas som finansiering. Konstitutionsutskottet har vid sin granskning av detta ärende dragit den slutsatsen — även om utskottet har förståelse för problem av administrativt slag — att förslag borde ha kunnat föreläggas riksdagen inom rimlig tid efter det första riksdagsbeslutet. Detta är en slutsats som jag helt kan instämma i. Det är att beklaga att den här reformen har förhalats i så många år. Jag får väl i likhet med konstitutionsutskottet förutsätta att något nu kommer att hända på det här området.

Herr talman! Det är ytterst sällan ett granskningsärende resulterar i en gemensam skrivning med kritik riktad mot regeringen. Detta har dock inträffat i ärendet angående trygghetsförsäkring för skogsbrukare. Kritiken är inte speciellt hård och den konstitutionella avvikelsen i regeringens handläggning inte heller den allra allvarligaste. Det rör sig i princip om hur tidsbegreppet snar skall tolkas. Riksdagen fattade hösten 1982 ett enhälligt beslut där man gav regeringen till känna att den borde lägga fram förslag om en trygghetsförsäkring för skogsbrukare som inte samtidigt är jordbrukare. Det betonades att det var önskvärt att frågan fick en snar lösning. Regeringen har nu haft två och ett halvt år på sig att klara denna uppgift. Tre budgetpropositioner har lagts utan att något förslag har presenterats, och det tycker inte utskottet är tillfredsställande. ”Även om utskottet har förståelse för att särskilda problem av administrativt slag kan uppkomma om budgetmedel inte tas i anspråk, borde enligt utskottets mening förslag ha kunnat föreläggas riksdagen inom rimlig tid efter det första riksdagsbeslutet”, heter det i utskottets skrivning. Jordbruksministerns ovilja att lägga fram ett förslag om en trygghetsförsäkring för skogsbrukare och därmed effektuera riksdagens önskan grundar sig på finansieringsproblematiken. I årets budgetproposition förklarar jordbruksministern att han av principiella skäl inte kan godta att försäkringen finansieras över statsbudgeten med medel som har influtit i form av skogsvårdsavgifter. I ett frågesvar för nästan exakt ett år sedan förklarade jordbruksministern att alla de medel som skogsvårdsavgiften ger var intecknade för allmänna insatser för det svenska skogsbruket och att det inte fanns något utrymme för ett trygghetspaket. Jag ställer mig i dag liksom för ett år sedan kritisk till denna uppfattning. Skogsvårdsavgiften har under socialdemokratisk regim höjts till 0,8 20 av skogsbruksvärdet. Det inbringar cirka en halv miljard kronor till statskassan. Utan att ha tillgång till någon formell avräkning av utgifter mot avgiftsmedel— något som jordbruksministern vägrar att redovisa — kan man hävda att de 15 miljoner som försäkringen skulle kosta mycket väl ryms inom avgiftsramen. Skogsvårdsavgiften i sin nuvarande nivå upplevs mer och mer som en straffskatt på näringen. Jordbruksministerns principiella invändning mot att använda skogsvårdsmedel delas inte av riksdagen. De tre borgerliga partierna reserverade sig när frågan på nytt behandlades i kammaren för drygt en månad sedan för att ett trygghetspaket skulle finansieras med medel från skogsvårdsavgiften. Och den socialistiska majoriteten säger, som tidgare citerats här, i sin skrivning: ”Eftersom flera goda skäl kan anföras för uppfattningen att försäkringen bör finansieras med medel som flyter in genom skogsvårdsavgiften bör denna väg prövas som finansiering.” Nu finns det också andra pålagor på skogsbruket som borde kunna ligga till grund för finansiering av en försäkring som bedöms som angelägen av en enig riksdag. Motorsågar och röjningssågar slukar betydande kvantiteter bensin som ger staten stora skatteinkomster. Drivmedelsskatten är ju avsedd för vägunderhåll och utbyggnad av vägväsendet, men röjningssågar och motorsågar är ju inga fordon. Drivmedelsskatten är i detta fall en ren skatt och inkomst till statskassan. Räknar man med att det privata skogsbruket årligen avverkar ca 30 miljoner skogskubikmeter och att hälften av detta sker manuellt med motorsåg som drar en halv liter bensin per kubikmeter, innebär det med nuvarande bensinskatt om 2,33 kr. per liter att bondeskogsbruket betalar drygt 15 milj.kr. i drivmedelsskatt om året. En uppskattning av bensinåtgången vid röjning ger ytterligare någon miljon i skatteinkomster för staten. Sammantaget räcker beloppet väl till att finansiera den föreslagna trygghetsförsäkringen. Herr talman! Regeringen borde ha ägnat mer intresse åt den här frågan och visat större fantasi för att klara finansieringen. Vid upprepade tillfällen har riksdagen klart markerat att förslag om en trygghetsförsäkring borde föreläggas riksdagen oavsett hur finansieringsfrågan slutligen löses. Som en av anmälarna av det här ärendet tycker jag att regeringen nonchalerat riksdagsbeslutet. Jag har dock inte funnit anledning att driva frågan om en mer kritisk skrivning speciellt hårt. Det viktigaste för mig och för utskottet, säkert också för riksdagen, är att frågan nu äntligen löses. Det är min förhoppning att det uttalande som utskottet och riksdagen nu gör skall medverka till att så blir fallet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets skrivning i detta avseende.

Herr talman! Vad gäller regeringens behandling av riksdagens skrivelse om trygghetsförsäkring för skogsbrukare har utskottet gjort en utförlig redovisning. Det finns anledning att påpeka i denna debatt att vi är eniga om utskottets skrivning, vilket gör att jag kan fatta mig kort i detta ärende. Vi är överens om att det är angeläget att alla som arbetar inom skogsbruk har ett bra försäkringsskydd. Dagens kritik riktar sig enbart mot den behandling som gjorts av nuvarande jordbruksministern. Som framgår av utskottets redovisning behandlade den borgerliga regeringen frågan i december 1981. Då beslöt man att inte vidta någon åtgärd vad gäller försäkringsskydd för skogsbrukare. Detta skedde med motiveringen att finansieringsfrågan inte var löst. Därefter har, det förnekar jag inte, riksdagen behandlat frågan vid ett flertal tillfällen och i skrivelse till regeringen gjort hemställan om åtgärder. När den borgerliga regeringen behandlade frågan i december 1981 avfärdades frågan om trygghetsförsäkring för skogsbrukare därför att man inte ansåg sig kunna lösa finansieringen via skogsvårdsavgifter. I ett senare skede av riksdagens behandling har frågan överlämnats till regeringen för att den skall lösa finansieringsfrågan. Vi är inte oeniga om att det är angeläget att skogsbrukarnas trygghetsfrågor löses, men finansieringsfrågan måste också lösas. Det är finansieringen av trygghetsförsäkringen som varit svårigheten, vilket visade sig redan 1981. John Andersson säger att jordbruksministern har varit ganska ensam om att inte kunna använda skogsvårdsavgifterna för att finansiera trygghetsförsäkringen. Jag vill då säga att han har gott sällskap. Även den borgerliga regeringen från 1981 avslog denna fråga på samma grunder. Men frågan är ju fortfarande aktuell i regeringskansliet. Därför tycker jag att det för dagen inte finns anledning att göra annat än hänvisa till den skrivning som finns i utskottets betänkande och följa utskottets förslag. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Det är riktigt som Ove Karlsson säger att ärendet aktualiserades också under en tidigare regering. Men nu är det denna regering vi granskar. Ärendet har anmälts nu, och vi måste utgå ifrån det riksdagsbeslut, 1982 på hösten, som ligger till grund för anmälan. Därefter har det gått två och ett halvt år och kommit tre budgetpropositioner utan att ärendet tagits fram. Det är detta vi vill kritisera. Ordet snart kan inte tolkas så vitt att det täcker denna behandling. Ärendet borde ha tagits fram till beslut tidigare.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som Ove Karlsson säger, att en propå om en trygghetsförsäkring för skogsbrukare avfärdades av den borgerliga regeringen. Men jag sätter faktiskt större tillit till en socialdemokratisk regering när det gäller att kunna lösa en sådan här fråga. Jag utgår ifrån att Ove Karlsson gör detsamma. Därför tycker jag att det inte är någon ursäkt att hänvisa till den borgerliga regeringen i detta sammanhang. Det är också så att det aktuella riksdagsbeslutet har fattats under den tid som socialdemokraterna har suttit i regeringsställning. Jag sätter, som sagt, tillit till att en socialdemokratisk regering skall se på en trygghetsfråga som denna på ett annat sätt än vad den borgerliga regeringen på sin tid gjorde.
Herr talman! Jag tror att John Andersson gör rätt i att sätta större tillit till en socialdemokratisk regering i den här frågan än till en borgerlig. Det visade sig redan 1981. Att för dagen ha någon större debatt i denna fråga tycker jag inte är speciellt angeläget, eftersom vi är ganska överens om att ett trygghetspaket för skogsbrukare är angeläget. Det råder inga delade meningar i principfrågan. Efter den skrivning som gjorts i utskottet tycker jag inte heller det finns anledning att tvista om denna fråga eller att göra några speciella uttalanden. Ove Eriksson har debatterat denna fråga tidigare med jordbruksministern och då framfört sina synpunkter. Jag kan bara beträffande detta med skogsvårdsavgiften tillägga att man från borgerligt håll får bestämma sig för hur man skall ha det. Vad skall man finansiera med skogsvårdsavgiften? Ibland har man propåer om att den bör avskaffas. Nu vill man använda den till att finansiera vissa utgiftsposter.
Herr talman! Utan att jag går in på trovärdigheten när det gäller den ena eller den andra regeringen vill jag konstatera att det är den nuvarande socialdemokratiska regeringen som mot enhälliga, upprepade riksdagsbeslut inte har tagit fram den proposition som skulle ge dessa skogsbrukare den trygghet som de förtjänar.
Sedan de under avsnittet Regeringens behandling av riksdagens skrivelser anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 12 b: Utrikesdepartementets rutiner vid kontakter med massmedierna.
Sedan de under avsnittet Regeringens handläggning av datafrågor anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Terroristbestämmelserna.

Herr talman! Bakom denna på kanslisvenska avfattade rubrik gömmer sig den s.k. Bodströmaffären. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen behandlat saken och bl.a. röstat om misstroende mot utrikesministern. Herr talman! Det finns mot denna bakgrund ingen anledning att gå in i detalj om vad som har förekommit. Ett antal erfarna journalister har emellertid med bestämdhet uppfattat det som om utrikesministern har haft en från regeringen avvikande uppfattning i fråga om förekomsten av främmande ubåtar i svenska farvatten. Utrikesministern har emellertid förnekat att han uttalat sig på så sätt att något missförstånd skulle ha kunnat uppstå. Frågan är då vem man skall sätta tilltro till — fem journalister med utrikespolitisk inriktning eller det statsråd som, om de uttalanden som tillskrivits honom hade varit korrekta, enligt statsministern hade skrivit under sin egen politiska dödsdom. Det är i ett sådant läge intressant att se vilka som har haft tillgång till skriftliga uppteckningar från middagen på Dagens Nyheter. Enligt utfrågningen av utrikesdepartementets presschef Lars Lönnback, som var med på middagen, förde inte någon från utrikesdepartementet några anteckningar under middagen. Inte heller gjordes av utrikesdepartementets närvarande personal någon samtalsuppteckning efter middagen. Journalisterna däremot förde under middagen anteckningar, som sedan jämfördes innan publicering skedde. Det finns mot denna bakgrund anledning att sätta tilltro till den version av händelseförloppet som journalisterna har givit offentlighet åt. Det gör inte saken bättre att utrikesministern därefter, t.ex. vid den offentliga debatt som jag hade med honom i Umeå den 18 april, insinuerat att journalisterna hade varit så alkoholpåverkade att de hade kunnat missuppfatta honom och att detta var orsaken till att de först några dagar senare kunde kollationera sina anteckningar. Det kan inte, fru talman, förbättra utrikesministerns trovärdighet att han tillgriper sådana argument. Det är också anmärkningsvärt att utrikesministern inför utskottet antyder att en av de närvarande journalisterna skulle ägna sig åt att skapa för den socialdemokratiska regeringen negativa affärer i syfte att säkra eller medverka till en borgerlig valseger i höst. Trots upprepade frågor vägrade utrikesministern inför utskottet att ta avstånd från denna sin antydan. Inte ens sedan hans påstående hade vederlagts bl.a. av hans egen sakkunnige har något avståndstagande skett. Jag hänvisar här, fru talman, till det brev från två journalister som finns med i ett särskilt yttrande från utskottets borgerliga ledamöter. Såvitt jag kan förstå vederlägger detta brev helt och hållet utrikesministerns insinuationer om att man från olika journalisters sida medvetet skulle arbeta på att skapa affärer i partipolitiskt syfte. Också statsministern har visat prov på mindre gott omdöme genom att i denna kammare angripa en av de journalister som var med på DN-middagen, Lars Christiansson från Svenska Dagbladet, väl medveten om att denne då inte hade möjlighet att direkt försvara sig. Det är uppenbart att obekväma journalister numera riskerar en åthutning från statsoch utrikesministrarna. Enskilda riksdagsmän har ju som bekant också råkat ut för samma sak. Utrikesministern är faktiskt skyldig Lars Christiansson en ursäkt för sin förlöpning i konstitutionsutskottet. Det finns, fru talman, anledning att ifrågasätta den attityd som utrikesministern har till massmedia. Den måste betraktas som mycket snäv, ja, rent av fientlig till dem som skriver på ett sätt som inte gillas av honom. Det är naturligtvis huvudorsaken till att utrikesministern i dag har mycket dåliga relationer med massmedia. Middagen på Dagens Nyheter kom till stånd för att förbättra utrikesministerns dåliga kontakter med just massmedia. Nu blev resultatet inte bara politisk uppståndelse, utan också en ytterligare försämring av kontakterna. Det måste betraktas som allvarligt. Skall den svenska utrikespolitiska linjen stödjas av vårt eget folk och vinna respekt och trovärdighet utomlands är det viktigt att vi har en utrikesledning som är on speaking terms med massmedia. Så är uppenbarligen inte förhållandet i dag. Det finns här också anledning att fästa uppmärksamheten på statsministerns framträdande inför utskottet. Enligt honom beror problemen — i den mån de över huvud taget existerar — i så fall ”på vissa massmedia”. Regeringens ståndpunkt är, enligt Olof Palme, ”kristallklar”. Också i detta avseende är Olof Palme, utrikesministern och regeringen ofelbara. Det är hela tiden andra som har fel, som bär skulden till missförstånd, bråk eller vad det nu kan vara fråga om. Det är journalister och oppositionspolitiker — ja, alla utom regeringens ledamöter. Detta, fru talman, är naturligtvis inte trovärdigt. Men det upprepas gång på gång, och utskottets socialistiska majoritet tycker inte att det finns anledning att ingripa. Bodströmaffären kommer därför för omvärlden och eftervärlden att framstå som ett monument inte bara över en utrikesministers oklara uttalanden om centrala element i svensk säkerhetspolitik, utan också över otillständiga angrepp mot journalister som vågar skriva vad de hört. Och allt detta sker utan att utskottets majoritet finner anledning att reagera. I vilket annat land, fru talman, hade detta varit möjligt? Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 4 som är fogad till utskottets betänkande.

Fru talman! Den fråga som är utgångspunkt för det avsnitt som vi nu behandlar har, som alla vet, väckt stor uppmärksamhet. Den har bl.a. i olika omgångar varit uppe till behandling i riksdagen, och vi har haft en förtroendeomröstning om utrikesministern med anledning av hans uttalanden om förekomsten av utländska ubåtar i svenskt vatten. Att vi från utskottets sida — och det gäller, föreställer jag mig, såväl majoritet som minoritet — i skrivningarna rätt kortfattat går förbi dessa uppmärksammade händelser beror inte på att det nu skulle råda enighet om vad som förevarit vid den bekanta middagen eller på att kritiken skulle vara utplånad. Kritiken från oppositionens sida kvarstår härvidlag. Orsaken till knappheten i utskottets skrivning är i stället att den del av ärendet som jag nu berört befinner sig i gränslandet för vad utskottet har att syssla med i sin granskande verksamhet. Detta gör att jag fortsättningsvis inte kommer att debattera den bekanta middagen, speciellt som vi faktiskt inte har tagit upp denna fråga i utskottet. Men den famösa middagen och en rad andra händelser, inte minst en mängd uttalanden från utrikesministern om pressen, har gjort att det varit av intresse att se på utrikesdepartementet och informationsfrågorna och på relationerna till massmedia från departementets sida. Av utfrågningen av utrikesministern framgår att relationerna till massmedia varit synnerligen ansträngda och att utrikesministern har en mycket restriktiv syn på i vilka former information skall ges. Det skall vara strikta och formellt sanktionerade kanaler. Alla skall få samma information, och ingenting skall silas där bredvid. Vad man kan konstatera är att det normala umgänget mellan myndigheter och massmedia och även mellan andra departement och massmedia är mera avspänt. I stort sett tycks det gå utan alltför mycket gnissel och utan strikta och högtidliga deklarationer om hur det bör gå till. Det finns således ett rätt fritt flöde, och ingen brukar klaga över detta. För allmänhetens upplysning är det uppenbarligen till fromma, och det är också i god överensstämmelse med det kunskapsinhämtande som sanktioneras av vår tryckfrihetslagstiftning, exempelvis genom det meddelarskydd som finns. Men på utrikesdepartementet är det, som framgår av granskningsbetänkandet, kärvare. Utrikesministern tycks t.o.m. tro på rena konspirationer från pressens sida, enligt vad han uppgett för utskottet. Journalister skulle planlägga och marknadsföra allehanda skumma affärer för att komma åt utrikesministern och regeringen. Skämtsamma uttalanden från journalister vid någon glad tillställning vidarebefordras som uttalanden gjorda på blodigt allvar och tas till intäkt för konspirationsteoriernas giltighet. En sådan inställning är naturligtvis inte någon god grund för den informationsförmedling till allmänheten som i stort och smått bör ske över massmedia även från UD. Det är således viktigt att misstänksamheten skingras och ersätts med ett ömsesidigt förtroende mellan ansvariga i departementet och företrädare för massmedia. Alla makthavare får naturligtvis finna sig i en kritisk granskning. De får också finna sig i att de inte kan styra vad massmedia anser vara värt att publicera eller det sätt på vilket det publiceras. jä Vi gör ett påpekande om detta, fru talman, i reservation nr 4. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.
Fru talman! Det finns mycket av relevanta frågor och seriösa resonemang i vårens dechargebetänkande, vilket det för övrigt brukar göra. Men enligt min mening finns det från den borgerliga sidan också en tendens att föra fram irrelevanta och konstlade frågor eller att basera förslag till meningsyttringar på hypoteser, utan verklig bevisföring eller bevisvärdering. Ett exempel på en i hög grad konstlad fråga är just att man söker göra sak av utrikesdepartementets massmediakontakter. Vad är det utrikesledningen har sagt? Den har sagt det som varje offentlig institution måste säga, nämligen att alla medborgare och alla massmedia skall behandlas lika och att behandlingen skall gå tillbaka på tryckfrihetsförordning och sekretesslagstiftning. Vad skulle utrikesledningen annars ha sagt? Skulle den ha sagt att somliga kan få mer information än andra? Skulle den ha sagt att man kan läcka som man vill till Svenska Dagbladet, men att andra skall hållas kort? En annan aspekt: inte minst de borgerliga betonar ju ständigt, och naturligtvis med viss rätt, att det utrikespolitiska läget har blivit ömtåligare och mer komplicerat. Skall det då vara något märkvärdigt i att ett utrikesdepartement håller en viss ordning när det gäller vem som skall göra officiella pressuttalanden? Detta är ju egentligen ingenting annat än ett klarläggande av vems ord som gäller såsom regeringens och av vad som är ett politiskt ansvarigt uttalande. Det är sedan en helt annan sak att det står varje medborgare fritt att söka i det som är offentliga uppgifter, och att det står varje journalist fritt att försöka inhämta underhandsuppgifter vid sidan av de här officiella umgängesformerna mellan UD och massmedia. Därvid gäller tryckfrihetsförordning och meddelarskydd. Och därvid står den frie journalisten naturligtvis sin givna risk, liksom tjänstemannen som lämnar uppgiften gör. Där kan det i sista hand i ett tryckfrihetsmål få fastslås om öppenhetsintresset och demokratin väger tyngre än sekretessintresset i det särskilda fallet. Men detta berörs och hindras inte av att man har en viss arbetsordning i den offentliga institutionens umgänge med massmedia. Det är för övrigt inte så litet av dubbelmoral som avslöjas i just den här frågan. Jag har ju suttit i riksdagen så länge att jag minns IB-affären. Den gången gällde det samhällskritik från vänster. Då var de borgerliga, med undantag för några personer, energiska förespråkare för sekretessintresset. Det skall kanske i det sammanhanget erinras om att man från en officiell institution ju måste ha samma hållning i tryckfrihetsfrågor oavsett om intressenten heter FIB/Kulturfront eller Svenska Dagbladet. Låt mig, fru talman, kort också något kommentera det som här i debatten har klassificerats såsom middagen i gränslandet. Jag menar att man, när man bedömer frågan om trovärdigheten av uppgifter om vad som förevar och vad som sades, skall vara oerhört försiktig med uttalandena från de journalister som har velat göra gällande att utrikesministern hade fällt yttranden som inte stämde med den officiella regeringsuppfattningen sådan den i övrigt hade kommit till uttryck. Man har här att göra med komplicerade vittnespsykologiska frågor, där man erfarenhetsmässigt vet att det när man i efterhand försöker att minnas och när man kollar sina anteckningar är väldigt lätt att intala sig något om vad som har skett, i synnerhet om man är bärare av ett intresse för en viss tolkning. Därmed är det ingen skugga fallen på den som gör så, för det är fråga om en naturlig och ofta omedveten och psykologisk process. Den väldiga emfas med vilken dessa journalister har försvarat sina tolkningar tyder på att de i sitt undermedvetna är en aning osäkra på dem. Jag tycker inte att detta är en fråga som vi behöver dra in i en konstitutionell debatt. Vi har ju för övrigt ”tvättat” den frågan alldeles tillräckligt i samband med debatten som föregick förtroendeomröstningen tidigare. Jag vill också göra den kommentaren att frågan om i vilken grad som ett regeringsdepartement, som har sagts här, är on speaking terms med massmedia —— dvs. vilka relationer, goda eller sämre, som det har med dessa, ju egentligen inte är någon konstitutionell fråga. Man kan inte heller gradera eller bedöma ett departement eller en minister från konstitutionella utgångspunkter med hänsyn till vilka relationer han eller hon har med pressen och andra massmedia. Relationerna kan vara hjärtliga eller spända, men det behöver ju inte alls bero på saker och ting som har med konstitutionella procedurer eller beteenden att göra, utan det kan helt enkelt vara så att det finns en politisk konflikt inbyggd i relationerna som av naturliga skäl måste ta sig uttryck i åsiktsskillnader, irritationer, polemik och sådana saker. Detta är ju inget märkligt i en parlamentarisk demokrati och bör egentligen inte föranleda några konstitutionella resonemang eller anmärkningar. Sammanfattningsvis kan vi från vpk:s sida inte finna att utrikesministern har begått fel i den här saken. Den arbetsordning som han har försökt tillämpa och redogjort för inför utskottet och som finns som bilaga till betänkandet är klar och entydig. Och den inkräktar enligt vår mening inte på rättigheter och ansvarsordning i tryckfrihetssak. Vi yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall uppehålla mig vid punkt 12 b och den tillhörande reservationen. Till den reservationen — det gäller UD:s rutiner för kontakter med massmedia — är bara att säga att den ju egentligen är blygsam i sin form åtminstone i jämförelse med det våldsamma ståhej, som tidigare förekommit i denna fråga. Anders Björck har nu i sitt anförande försökt blåsa upp frågan igen. Fiskesjö talar om ”gränsland” och är betydligt mera nyanserad. Bakgrunden är ju bekant: Först var det en sammankomst på Dagens Nyheter, vars syfte uppgavs ha varit att förbättra arbetsformerna för journalisterna. Sedan, när några dagar gått och överläggningar skett, kom några av dessa journalisters offentliga tolkning av vad de ansåg att utrikesministern uttalat om förekomsten av främmande ubåtar i svenska kustvatten. Så följde skarpa uttalanden från de borgerliga partierna, och som en kulmen i anslutning till den allmänpolitiska debatten den 6 februari yrkande om misstroendeförklaring mot utrikesminister Bodström. Yrkandet avvisades av kammaren efter debatt. Det sagda är en historieskrivning. Jag skall inte uppehålla mig vid den utrikespolitiska frågan här — det avsnittet anser jag vara nog diskuterat. Vad utskottet reellt har granskat är alltså vilka rutiner som numera gäller vid UD:s kontakter med massmedier, efter den policy som utrikesministern infört. Rutinerna innebär i korthet att informationer i politiska frågor ges av den politiskt ansvariga ledningen och genom pressbyrån. Därifrån kan informationen fördjupas. Det förutsättes därvid en klar gränsdragning mellan hemligt och öppet material. Det öppna materialet skall givetvis lämnas till alla, och källan skall kunna citeras. Alla journalister behandlas då lika — en rimlig princip, kan man tycka. I fråga om det hemliga materialet gäller naturligtvis andra rutiner. Hemligstämpeln måste hävas etc. Den krets som kan komma i fråga när det gäller att ta del av sådana handlingar är begränsad. Utrikesministern har alltså angett riktlinjer för utformningen av departementets massmediakontakter. Det är en självklar rättighet som hans ställning som departementschef ger honom. Han har inte gått utanför denna rättighet. Som majoriteten påpekat i sin skrivning har utrikesministern i direktiven självfallet inte åsidosatt det regelsystem om meddelarfrihet som fastlagts genom tryckfrihetsförordning och sekretesslag. I reservation nr 4, gemensam för alla borgerliga partier, talas om en restriktiv syn på mediakontakter från utrikesministerns sida. Man preciserar inte vad man menar. Min uppfattning är att ett förtroendefullt förhållande mellan ansvariga informationsgivare och massmediernas företrädare inte behöver hindras av lämpliga och vettiga rutiner. Reservanterna har måhända en annan syn på saken, och det utgör väl ett exempel på vad man tänker sig, när ett brev från journalister är föremål för ett långt citat i de borgerligas särskilda yttrande på denna punkt. Utrikesministern har inför KU uttryckligen betonat att utrikespolitiken så långt som möjligt skall vara föremål för insyn och debatt. Beträffande hemliga handlingar har han uttryckt det så ”att den som har ett seriöst behov av att få ta del av hemliga handlingar skall få sin ansökan prövad i liberal anda.” Bodström gör i ett annat sammanhang den naturliga inskränkningen: ”S.k. underhandskontakter och förtrolig information bör UD-tjänstemännen inte ha med massmedia — — —.” Vad är det då vi egentligen diskuterar? Borde ni inte bland de borgerliga reservanterna, med tanke på den tidigare så ilskna debatten och ert förslag om misstroendeförklaring, kunna säga med Carl Bildt, i en av hans kanske få lyckliga stunder, att ”orden har flugit väl högt.” Några dagar efter den allmänpolitiska debatten handlade tidningarnas ledarkommentarer redan om helt andra saker. Eller som Arne Ruth skrev i Dagens Nyheter: ”Bodströmaffären tonar bort i de sedvanliga magsura efterslängarna i Svenska Dagbladet.” Samma skribent uttalade också: ”Nyhetsförmedlingen är numera styrande lika mycket som speglande. Journalistmiddagen med Lennart Bodström illustrerar nästan övertydligt mediernas förmåga att iscensätta en händelse.” Måste ni ledamöter på den borgerliga sidan alltid utnyttja era partiers pressmässiga övertag och alltid spela med er press? Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets skrivning och avslag på reservation 4.

Fru talman! De sista meningarna i Yngve Nyquists inlägg ansluter till de tankegångar som fördes fram vid utskottsutfrågningen av Lennart Bodström, nämligen att det hela tiden handlar om att från journalisternas sida — som då anses gå i politikernas ledband — skapa affärer. Yngve Nyquist talade om mediernas förmåga att dra i gång affärer och utnyttja det borgerliga pressövertaget, etc. Lennart Bodström var inne på precis samma tankegångar i utskottet. Det är väl, fru talman, ändå rimligt att vi i denna debatt något uppehåller oss vid hur de som deltar i en utskottsutfrågning uppträder och vad de säger. Inför utskottet sade utrikesminister Bodström: ”Några dagar tidigare hade Christiansson träffat en journalist som heter Fredrik Braconnier och en tredje journalist. Då diskuterar de det kommande valet, varvid Christiansson säger: "Det här vinner de borgerliga inte med mindre än att det skapas affärer av något slag.” Vi försökte fråga utrikesministern om han verkligen menar att några namngivna journalister i sin journalistik håller på att skapa affär i partipolitiskt syfte. Utrikesministern vägrade att ta avstånd från sitt påstående. Tvärtom sade han: ”Jag anser att utskottet för sin bedömning bör ha kännedom om alla relevanta fakta, och här har jag nämnt ett faktum.” Utrikesministern framhärdar alltså. Det är journalisterna som har fel. Han är oskyldig, liksom också regeringen. Inte ens när det till utskottet inkommer en skrivelse, som smular sönder de här insinuationerna — bl.a. med hjälp av uttalanden från utrikesministerns närmaste medarbetare — finner utskottsmajoriteten anledning att komma med någon form av viljeyttring. Man tiger, och det är kanske klokast. Yngve Nyquist går faktiskt i dag ett steg längre. Han spinner vidare på samma tråd. Fru talman! Jag menar att utfrågningar inför utskott ändå måste innebära att de som är där försöker tala sanning, och visar det sig sedan att vad som har sagts uppenbarligen icke är korrekt — och ingen har ifrågasatt att det brev som vi har fått icke är korrekt — ja, då tycker jag att anständigheten bjuder att utskottet verkligen gör någon form av markering. Så görs emellertid inte, utan man spinner glatt vidare på samma tema. Det finns ingen anledning att här närmare gå in på vad som exakt hände vid den aktuella middagen. Jag håller med om att saken har diskuterats ganska mycket. Men vi måste reagera emot att det görs denna typ av insinuationer, vi måste reagera emot att utrikesministern i andra sammanhang går ut och försöker insinuera att stämningen vid middagen var sådan att de som var där icke kan göra anspråk på att vara trovärdiga. Jag tycker faktiskt, fru talman, att det finns anledning att vara särskilt aktsam när det gäller utrikesdepartementets kontakter med massmedia. I viss utsträckning gäller speciella förhållanden på detta område. Man kan inte i alla avseenden behandla detta departement exakt på samma sätt som man behandlar andra.

Fru talman! Yngve Nyquist tyckte att orden flugit väl högt i den fråga som vi nu diskuterar. Jag är lite förvånad över detta. Så särskilt högljudd har inte den debatt varit som vi har haft i den här frågan. Jag är också litet förvånad över att få se Jörn Svensson som en ivrig kämpe på sekretessens barrikader. I andra sammanhang har han gjort sig till talesman för en annan syn. Men det som fick mig att begära ordet var egentligen att Jörn Svensson menade att detta inte var någon fråga som föll under konstitutionsutskottets granskning. Det tycker jag absolut att det gör, med den inriktning som vi har gett den här frågan. Vi har att behandla inte bara regeringens handlande i enlighet med gällande konstitution, utan vi har också att kontinuerligt följa och klarlägga de arbetsformer som används inom regeringen och den praxis som utvecklas. I detta ingår naturligtvis också de externa relationerna från regeringen gentemot allmänheten, däribland massmedia. För min del tycker jag att det är rätt viktigt att man — det gäller alla myndigheter, även regeringen — inte har ett alltför stelbent informationsflöde. Det finns en del som klagar över att systemet med informationssekreterare i departementen har tagit död på möjligheten att få information. Det kanske ligger något i det. Det blir ett litet stelt system. Allting skall gå i uppgjorda kanaler, i stället för att man kan odla de kontakter som normalt ingår i ett öppet samhälles massmediala bevakning. I utskottet ställde jag en fråga till utrikesministern om hur han ser på meddelarskyddet. Något tillfredsställande svar fick jag inte på den frågan. Det som har sagts här i tidigare inlägg gör att jag finner det befogat att ställa samma fråga till Jörn Svensson och Yngve Nyquist: Vad tycker ni om meddelarskyddet?

Fru talman! När man hör Anders Björcks inlägg är det bara att konstatera att han är otroligt personfixerad. Den här gången är det alltså Bodström som är drabbad. Det han vill lägga i utrikesministerns mun har sagts tidigare i debatter här i kammaren, i offentliga diskussioner mellan utrikesministern och Anders Björck, och jag har ingen anledning att kommentera det. Men — för att återgå till kopplingen när det gäller informationerna från UD till pressen — det är naturligtvis journalisternas bakgrund av kunskaper och kombinationsförmåga som leder fram till goda analyser. Allt det vi oftast skådar i bladen av tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering och personifiering för ut i en zon som inte alls speglar verkligheten. Den förtroliga off the record-principen har ingen tillskyndare i Lennart Bodström, och det tror jag att vi skall vara glada för. Sedan ställer Bertil Fiskesjö en fråga om meddelarskydd. Vi har givetvis, från de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet, redan tidigare sagt ifrån att vi respekterar detta, och det trodde jag inte att jag skulle behöva upprepa från den här talarstolen. Men det tycks också hos Bertil Fiskesjö finnas en liten känsla av att uttalanden som görs från journalister är skämtsamma, men uttalanden som görs av utrikesministern skall vägas på guldvåg. Jag tror att vi får se litet förnuftigare och litet mer mänskligt på våra relationer!

Fru talman! Det tycks föreligga ett missförstånd i diskussionen. Man behandlar de arbetsregler som har uppställts inom utrikesdepartementet som om de kunde förändra — och hade till syfte att förändra — tillämpningen av tryckfrihetsförordningen, som om de så att säga försköt gränsen på ett sätt som gjorde att sekretessen ökade, meddelarfriheten minskade eller meddelarskyddet genombröts. Men så är inte alls fallet. Det är ju normalt i varje institution — t.o.m. i varje riksdagsgrupp, det vågar jag påstå — att man har vissa regler för vem som skall uttala sig på gruppens eller partiets vägnar i vissa frågor, vem som skall sköta massmediakontakterna vid visst tillfälle. Det är självklart att ett utrikesdepartement, med det litet speciella material det rör sig med, också måste ha sådana regler. Men det har man — och det har man uppenbarligen haft — därför att det är viktigt att fastlägga vad som är den officiella åsikten och vad som eventuellt inte är det. Men det har ingenting att göra med att journalisterna för den skull har sin frihet att informellt söka och mottaga information och att tjänstemän har sin frihet inom tryckfrihetsförordningens ram att lämna sådan information. Det är bara fråga om informationens grad av status, fråga om att undanröja missuppfattningar från massmedias sida om vad som är regeringens och utrikesledningens åsikt och vad som är bakgrundstal och resonemang i största allmänhet, som kommer från människor som inte är ansvariga för den officiella utrikespolitiken. Detta har egentligen ingenting med tryckfrihet och sekretess att göra, utan det är bara en arbetsordning. Det är det som har lett oss fram till att det som skett på intet sätt bryter mot några konstitutionella principer. Sedan är jag inte heller riktigt överens med Anders Björck när han intar en något lustig position och menar att det skulle råda några speciella förhållanden inom utrikesdepartementets område. Det gör det, rent praktiskt, på så sätt att det naturligtvis finns mer ömtåligt och sekretessbelagt material i det departementet än i de flesta andra. Men det innebär inte att tryckfrihetsförordning, meddelarskydd, arbetsrutiner för umgänge med pressen osv. i princip på något sätt är konstitutionellt annorlunda. Vi kan inte tillämpa tryckfrihetsförordningen på ett vis i ett departement och på ett annat vis i ett annat, utan det måste ske på samma sätt.

— Sådant förekommer. Likaväl som pressen har att kritisera och naturligtvis med hårdhet kan kritisera en utrikesminister, kan naturligtvis utrikesministern föra en polemik med pressen. Allt kan inte vara frid och fröjd i ett demokratiskt samhälle. Det kan inte vara total enhetlighet i åsiktsbildningen! I sådana sammanhang — när man vet att det finns kontroverser kring delar av utrikespolitiken eller tolkar den olika — må det vara ett regeringsdepartements och en departementschefs rätt att föreskriva vissa typer av umgängesformer för det inre arbetet i departementet. Därmed har han inte skaffat sig — och får inte skaffa sig — någon rätt att genombryta tryckfrihetsförordningens skyddsprinciper eller meddelarfriheten. Och det har, såvitt jag förstår, inte heller varit avsikten och inte skett.

Fru talman! Det tycks vara ett genomgående drag hos de socialdemokratiska debattörerna i dag att anse att man om man har kritiska synpunkter på ett statsråds handlande är ”otroligt personfixerad”, för att i det här fallet citera Yngve Nyquist. Det är naturligtvis rena dumheterna. Det är alldeles självklart att ett statsråd som är föremål för konstitutionsutskottets granskning måste granskas på ett sätt som verkligen är meningsfullt. Om sedan statsrådet — det må vara statsministern eller utrikesministern — kommer med felaktiga uppgifter, glider undan eller uppträder ovärdigt måste detta påtalas. Det har ingenting med personfixering att göra — inte ett dugg! Men det tycks vara så att man från socialdemokratiskt håll i vissa av de här ”affärerna” — vi kommer säkerligen att få se det i den följande debatten — inte är intresserad av att diskutera vad som har hänt, utan man är intresserad av att lägga på locket. Därför talar man om personfixering, man talar om att det ena eller andra är mer massmedialt och att vissa av utskottets ledamöter därför ägnar sig åt att bearbeta vissa frågor. Den argumenteringen är mycket tunn och visar bara hur litet man i sak har att andraga till försvar för de statsråd som är föremål för utskottets granskning. Den s.k. Bodströmaffären blev en stor sak, inte bara på grund av middagen utan på grund av att det har varit känt att utrikesministern i vissa sammanhang inte varit tillräckligt klar när det gäller vitala element i svensk säkerhetspolitik. Det är ändå anmärkningsvärt om det uppstår misstankar om eller om det vid en tillställning av det slaget mer eller mindre bekräftas att den för landets utrikespolitik närmast ansvarige har en från den officiella regeringsståndpunkten avvikande uppfattning. Det var därför, fru talman, som det blev en sådan uppståndelse efteråt. Till sitt försvar har utrikesministern andragit andra uttalanden, t.ex. det samtal han hade med Sydkoreas utrikesminister. Vi kunde i konstitutionsutskottet konstatera att det uttalande som han åberopat till sin fördel i själva verket visar att han också där uttrycker sig mycket oklart. Sedan, fru talman, kan jag hålla med Jörn Svensson på en punkt. Han sade ordagrant att utrikesdepartementet har en speciell position och arbetar med speciellt material. För att slå vakt om vår nationella säkerhet måste man ställa speciella krav när det gäller klarheten i de uttalanden som kommer från utrikesledningen.
Fru talman! Bara några ord ytterligare om information och informationsvägar. De som sitter i riksdagen om något år kommer att på ett ingående sätt konfronteras med dessa frågor i och med att förslaget till ny yttrandefrihetsgrundlag läggs fram för riksdagen.

Jag satt för något år sedan med i en utredning som sysslade med tystnadsplikt och liknande. Där hörde vi oss för hur olika myndigheter bedömde detta att man kunde använda sig av meddelarfriheten och tala öppet med journalister. Det visade sig då att de som hade den mest vidsträckta och frekventa erfarenheten av detta system var mycket belåtna med det. De ville inte på något sätt inskränka det eller göra informationen mera formaliserad. Just detta, sade de, att vi vet att de som kommer att skriva om dessa saker verkligen känner till vad det rör sig om är en ganska betydande — om än inte absolut — garanti för att informationen blir någorlunda korrekt. Det gäller ett snårigt område. Man kan inte begära att argumentationsfårorna skall bli absolut raka. Men just därför att det är ett snårigt område och därför att vi har en gammal tradition — som inte alls är vanlig utomlands — och denna tradition har fungerat mycket bra, är det viktigt att vi inte hamnar på ett sidospår. Det är en uppenbar risk när det gäller departementen —- även UD — att man får en alltför formaliserad informationsström officiellt sanktionerad från departementen till massmedia. Då minskar kunnigheten hos journalisterna. Benägenheten att spekulera och att pröva sådant som man tror möjligtvis kan vara sant ökar, när man inte anser sig ha fått tillräckliga kontakter med dem som verkligen vet.
Fru talman! Anders Björck talar mindre om möjligheterna att skapa bättre information mellan UD och journalisterna än om affärer. Han talar på nytt om Bodströmaffären. Han har tidigare talat om hur statsministern har hamnat i affärer. Man kan fråga sig: Vem är det som skapar affärerna och vilka intressen ligger bakom? Jag anser fortfarande att den viktigaste förutsättningen för att vi i tidningarna skall få läsa förnämliga analyser och redogörelser är att journalisterna har god kunskap och kombinationsförmåga. Det får vi hoppas att de kommer att skaffa sig. Det kommer att vara avgörande för vad som skall skrivas när det gäller så känsliga saker som vår utrikespolitik.
Fru talman! Yngve Nyquist frågar vem som har skapat affärerna. Därom kan jag ge besked. Affärer skapar den socialdemokratiska regeringen, inte minst statsministern och utrikesministern, på egen hand. Det behövs inte någon hjälp från några journalister eller borgerliga ledamöter på den punkten. Får jag till sist, eftersom denna debatt tycks gå mot ett slut, säga att det ändå är notabelt att man från socialdemokratiskt håll inte på något sätt har velat kommentera eller ta avstånd från de häftiga angrepp och insinuationer om att vi skapar affärer som har kommit från utrikesministern i konstitutionsutskottet. Jag ser det naturligtvis såsom ett erkännande av att man tycker att det är så obehagligt att behöva ta itu med den typen av angrepp när det gäller de egna att man undviker en debatt.
Fru talman! Här får vi på nytt höra uttalanden av denna sort från Anders Björck. När ett par journalister skriver till KU anser man på den borgerliga sidan att det är så angeläget att presentera det för riksdagen att en stor del av skrivelsen tas in i det särskilda yttrandet. Samma journalister har även skrivit en bok. Man får vara glad, herr Björck, över att de inte har skickat boken till de borgerliga ledamöterna. Då hade vi väl fått hela boken med i ert särskilda yttrande.
Fru talman! Jag har redan fått boken, men jag har inte haft någon tanke på att foga den till utskottets betänkande. Däremot är det väl ändå rimligt, herr Nyquist, att om det kommer fram uppgifter som visar att vad ett statsråd har sagt inför utskottet icke överensstämmer med sanningen, att utskottet prövar ett sådant brev som det som kommit in till utskottet. Det har man från socialdemokratiskt håll inte velat göra, och jag har all förståelse för att man har undvikit det.
Sedan de under avsnittet Utrikesdepartementets rutiner vid kontakter med massmedierna anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 12 c: Visst uttalande av statsrådsberedningen.
Fru talman! Bakom den ganska oskyldiga rubriken på detta avsnitt döljer sig det uppmärksammade uttalandet av Olof Palmes statssekreterare Ulf Larsson om den i höstas utgivna boken Industrispionage, av Charlie Nordblom. Boken väckte stor uppmärksamhet, eftersom den utpekade ett större antal medlemmar av Sovjetunionens ambassad i Stockholm såsom sysselsatta med olaglig underrättelseverksamhet. En tjänsteman från säkerhetspolisen — som hade rikspolischefens tillstånd att framträda i TV — bekräftade att den bild som gavs i boken om Sovjetunionens ambassads verksamhet var i princip riktig. Därefter tog statssekreterare Ulf Larsson initiativ till en sammankomst, där statssekreteraren i justitiedepartementet, kabinettssekreteraren och chefen för säkerhetspolisen var närvarande. Efter detta gick Ulf Larsson — efter samråd med statsministern — ut med ett uttalande där det sades att det var allvarligt att det i boken riktades anklagelser mot praktiskt taget en hel ambassad. Ärendet har varit föremål för bl.a. en frågedebatt i riksdagen, i vilken statsministern begagnade tillfället att rikta anklagelser mot moderata samlingspartiet och företrädare för detta parti när det gäller allmänna utrikespolitiska frågor. I frågedebatten vägrade statsministern att svara på en del av de frågor som ställdes. Statsministern har därför hörts av konstitutionsutskottet om det uttalande som statsrådsberedningen gjort om boken. På en fråga av mig om uttalandet av Ulf Larsson om boken Industrispionage var sanktionerat av regeringen svarade statsministern — jag citerar nu ordagrant: ”På en avgörande punkt anser jag att herr Björck ger en helt felaktig beskrivning.

Ulf Larssons uttalande handlade i högsta grad om boken. Det finns det svart på vitt på. I sitt uttalande säger Larsson: ”I boken riktas anklagelser mot praktiskt taget en hel ambassad. Detta är allvarligt.” Det är alltså inget tvivel om vad som sagts och inte sagts, eftersom allt finns på papper — det är bara att jämföra uttalandena. Men detta spelar naturligtvis ingen som helst roll för utskottets socialistiska majoritet. Jag tror att vad som än sägs eller skrivs fäster man inte något avseende vid det i den här typen av frågor. Men det är kanske ändå inte det mest allvarliga, för jag tror inte att någon hade väntat sig något annat, även om jag gärna skall medge att det ibland har funnits företrädare också för den socialistiska delen av riksdagen som har visat ett visst rättsmedvetande när det gällt granskningsfrågor. Det allvarliga är ju att genom sitt av statsministern sanktionerade uttalande har Ulf Larsson lagt sig i den fria opinionsbildningen i Sverige. Hans uttalande måste uppfattas som en varning till journalister som skriver saker som av olika skäl ogillas av statsrådsberedningen. Frågan är när det är dags för nästa uttalande. Skall man bryta den praxis man tidigare haft att icke uttala sig om böcker? Eller vad händer om man inte uttalar sig om en bok som innehåller motsvarande anklagelser? Det kommer säkerligen att publiceras många böcker av det här slaget; de är faktiskt inte unika, om man tittar över ett längre tidsperspektiv. Innebär frånvaron av ett uttalande från statsrådsberedningen i fortsättningen att anklagelserna därigenom måste anses vara korrekta? Det kommer naturligtvis att bli den slutsats som många drar. Jag sade att det länge har funnits en praxis att regeringen inte uttalar sig om uppgifter av det slag som finns i den här boken. I den mån regeringen ingriper skall det ske genom att utländska diplomater som bedriver olovlig verksamhet förklaras icke önskvärda och därigenom tvingas lämna landet. Nu har utskottets granskning inte sysslat med frågan i vad mån säkerhetspolisens önskemål om att vissa diplomater skall utvisas beaktats av regeringen. Vi vet faktiskt inte i utskottet vad säpo har begärt och i vad mån detta har lett till åtgärder. Konstitutionsutskottet granskar inte säpos verksamhet, utan detta faller på justitieutskottet. Men granskningen av Ulf Larssons uttalande ger anledning till kritik. Denna kritik drabbar naturligtvis i hög grad hans chef, statsministern, som har ljugit inför utskottet och varit ohövlig när frågor har ställts. Jag vill bara ge ett enda exempel på statsministerns uppträdande. Jag sade ordagrant inför utskottet: ”Den sovjetiske pressattachén förklarade efter Ulf Larssons uttalande att han var nöjd med att det av regeringens representant klarlagts att "boken bygger på lögner.” Då kastar Olof Palme ur sig: ”Jag är ledsen att behöva säga det, men det betyder bara att den sovjetiske pressattachéns intellektuella fattningsförmåga är i klass med riksdagsmannen Björcks. Ni påstår båda att Ulf Larsson har sagt att boken är olämplig. Han har inte uttalat sig om boken — han har bara uttalat sig om vad en representant för SÄPO har sagt.” Fru talman! Så ljuger alltså statsministern inför utskottet. Så uttrycker han sig när han får besvärliga frågor. Herr Palme talar i samma utfrågning om statsministerämbetets värdighet. Vi instämmer säkert alla i att det är av vikt att värdigheten upprätthålls i vad gäller detta ämbete. Efter årets besök i konstitutionsutskottet är det dock klarare än någonsin att herr Palme inte är den lämpligaste att fylla detta ämbete, och absolut inte när det gäller att uppträda lämpligt. Att landets statsminister för ett sådant språk och får uppträda som han gjorde vid behandlingen av detta ärende inför utskottet utan ingripande visar bara att spelreglerna numera sätts upp av statsministern — inte av utskottet. Man får hoppas att vi i framtiden slipper uttalanden av det slag som Ulf Larsson har gjort.